Herr talman! Det var mycket intressant att höra handelsministern framlägga sina åsikter. Det visar sig att det inte är meningslöst att skapa en viss opinion. Hans skildring av hur det var första gången frågan togs upp och skildringen av hur det är i dag var litet olika. Man kan så småningom vinna en opinion, och jag tror inte att Portugal är alldeles okänsligt för världsopinionen. Det är glädjande att denna förmodan visat sig vara riktig. Att vi med något slags maktmedel skulle kunna få ut Portugal ur EFTA eller att vi själva av denna anledning skulle lämna EFTA har väl ändå ingen på allvar tagit med i beräkningen. Jag vill notera att den nordiska enigheten i denna fråga i dag tydligen inte är vad den tidigare varit. De nya regeringarna i Danmark och Norge har tydligen en annan uppfattning än den som de tidigare socialdemokratiska regimerna där hade. Jag finner detta litet underligt, eftersom en del borgerliga tidningar här i Sverige mycket skarpt angriper handelsdepartementet för att handelsministern inte varit tillräckligt effektiv i fråga om Portugal. Borde det inte finnas någon förbindelse mellan de borgerliga i Sverige och de danska och norska regeringarna? Kunde man inte missionera på denna väg? Jag hoppas att ett sådant missionerande skall lyckas åtminstone i någon mån. Då skulle denna fråga kunna lösas, även om detta inte sker här i riksdagen. Huruvida en förbättring av sysselsättningsoch löneläget, som helt naturligt sker också i Portugal genom ett utvidgat handelssamarbete, betyder att Portugal tillföres ökad kraft att bedriva ett kolonialkrig är naturligtvis meningslöst att här diskutera. Dessa frågor har behandlats mycket under den senaste tiden, och man försöker säkerligen via allmänna opinionens tryck att finna alla möjliga vägar för att tvinga Portugal att upphöra med detta avskyvärda krig.
Herr talman! Jag tackar handelsministern för kommentaren till det korta inlägg jag gjorde i denna interpellationsdebatt. Jag har två gånger tagit upp sammanhanget mellan Portugals ekonomi och ställning som kolonialmakt och dess krigföring i kolonierna. Sista gången var, som jag sade förut, i maj i år vid EFTA-parlamentarikernas möte.

Jag tror givetvis inte att man i EFTA-sekretariatet skulle få gehör för ett förslag att genomföra en studie för att renodlat utforska huruvida Portugals nuvarande ekonomiska ställning skapar förutsättningar för dess krigföring.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat om jag vill redogöra för i vilken utsträckning riksdagens beslut om utbyggnad av vård och utbildning för svårt rörelsehindrade barn har förverkligats. Enligt beslut vid 1965 års riksdag har landstingen lagfäst skyldighet att anordna elevhem för vissa rörelsehindrade barn. Efter förslag av landstingen skall Kungl. Maj:t enligt denna lagstiftning fastställa en plan för de elevhem som skall finnas i riket. I samråd med landstingen har socialstyrelsen och skolöverstyrelsen nu slutfört de ganska omfattande utredningar som behövs som underlag för en sådan plan. Ett på grundval härav upprättat förslag till elevhemsplan har nyligen fastställts av Kungl. Maj:t. landsting har tidigare anordnats vid Bräcke Östergård i Göteborg och Folke Bernadottehemmet i Uppsala. I Södermanlands län är verksamheten redan i gång vid ett elevhem i Eskilstuna. I Linköping beräknas ett elevhem bli färdigt nästa år. Ett elevhem i Boden börjar att byggas till hösten. Projekteringen av ett elevhem i Sundsvall pågår, och detaljprojekteringen av ett elevhem i Lund görs under nästa år. Även i Örebro förbereds ett elevhem. Planen omfattar dessutom fem elevhem på andra orter. Det är viktigt att även dessa nya elevhem kommer till stånd så snart det är möjligt. I anslutning till Kungl. Maj:ts beslut om fastställelse av elevhemsplanen har socialstyrelsen fått i uppdrag att före årets slut redovisa vilka ytterligare åtgärder som har vidtagits för att förverkliga den fastställda planen.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det svar jag har fått på min interpellation. Den gäller i vilken utsträckning riksdagens beslut förverkligats i fråga om utbyggnad av vård och utbildning för svårt rörelsehindrade — alltså gravt fysiskt handikappade och normalbegåvade barn, vilka är i behov av medicinsk habilitering och rehabilitering. Som statsrådet meddelade i svaret har Kungl. Maj:t helt nyligen fastställt ett upprättat förslag om elevhemsplan för att därmed förverkliga det beslut, som riksdagen tidigare har fattat. Tyvärr måste jag säga, att det tagit ganska lång tid att få fram detta beslut. Som jag anförde i interpellationen överlämnade de i Lund-Malmö sjukvårdsregion ingående landstingen redan 1966 ett förslag om elevhemsplaner, i vilka det samtidigt föreslogs uppförande av en regionskola i Lund för ett planerat antal av 70 elever. Dessa planförslag överlämnades av dåvarande medicinalstyrelsen till Kungl. Maj:t den 15 november 1966. Kungl. Maj:t har alltså tagit god tid på sig. Följden av att det drar ut på tiden innan riksdagens beslut kan realiseras blir att fler av de berörda ungdomarna inte får den fullständiga skolundervisning som ett tidigare förverkligande ger möjligheter till. Kan vi då, herr statsråd, räkna med att dessa barn och ungdomar får möjlighet till kompletterande undervisning och utbildning? Eller blir det för dem på samma sätt som för de barn, ungdomar och äldre vilka inte har fått möjlighet till den längre siktande utbildning som riksdagens beslut avser? Situationen för dessa är svår — det vet vi — bland annat med hänsyn till att vi i dag inte har adekvata vårdformer för dessa ungdomar efter skolans slut. Denna frågeställning berör kanske inte direkt interpellationens innehåll, men jag anser att det finns all anledning att ha den med i bilden när vi i det fortsatta planläggningsarbetet försöker lösa dessa mycket viktiga frågor. Herr talman! När min interpellation nu givit ett positivt resultat genom det besked, som statsrådet lämnat, vill jag uttala förhoppningen att de sjukvårdsregioner som nu är aktuella kan sätta i gång sin verksamhet, om de inte redan gjort det. Jag vill också som mycket värdefullt notera det meddelande socialministern här gav, att socialstyrelsen före årets slut kommer att redovisa vilka ytterligare åtgärder som vidtas för att förverkliga de beslut riksdagen fattade såväl 1961 som 1965.
Herr talman! Herr Gustavsson sade att det har tagit lång tid att fastställa denna plan. Med anledning av detta hans konstaterande vill jag säga, att den elevhemsplan, som är fastställd av Kungl. Maj:t, enligt riksdagsbeslutet skall omfatta hela riket. Det är alltså planens karaktär av riksplan som har gjort det nödvändigt att utföra ett ganska omfattande utredningsarbete. Det utredningsmaterial som förelåg i slutet av 1966 var inte tillräckligt för en sådan riksplan och behövde kompletteras. Jag vill emellertid understryka att detta utredningsarbete, som bedrivits av socialstyrelsen i samråd med landstingen, rent praktiskt har lagts upp på ett sådant sätt att det samtidigt inneburit ett successivt påbörjande av elevhemsprojektet. Detta är naturligtvis det viktigaste — själva planfastställelsen är, skulle man kunna säga, av mer formell betydelse. Som jag framhållit i mitt svar är det viktigt att återstående nybyggnader av elevhem kommer till stånd så snart som möjligt. Det är också därför som socialstyrelsen fått i uppdrag att före årets slut för regeringen redovisa vilka ytterligare åtgärder som vidtagits för att förverkliga det planerade elevhemsbyggandet. Vad beträffar frågan om vissa handikappade barns undervisning vill jag — utan att gå in på någon debatt — säga, att denna fråga delvis inrymmer spörsmål som också handikapputredningen har att titta på.

Herr talman! Herr Lothigius har frå gat mig om jag är beredd medverka till att patienter, som vistas på enskilda sjukvårdsinrättningar som enligt kungörelsen den 15 december 1967 skall anses som sjukhus enligt lagen om allmän försäkring, blir berättigade till kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel. Patienter på enskilda sjukvårdsinrättningar som är upptagna i en särskild förteckning i den av herr Lothigius åberopade kungörelsen är i fråga om rätten till ersättning från den allmänna försäkringen för sjukhusvård jämställda med patienter på de allmänna sjukhusen. Sjukhusvård ersätts av sjukförsäkringen med ett visst belopp per dag. I princip ges inte någon ersättning för vårdkostnader därutöver. Någon särskild ersättning för läkarvård och läkemedel som lämnas i samband med vården på sjukhus utgår således inte från sjukförsäkringen. De på förteckningen uppförda enskilda sjukvårdsinrättningarna behandlas i detta avseende på samma sätt som de allmänna sjukhusen. Det nuvarande systemet gör det möjligt för sjukvårdsinrättningarna att själva välja om de vill uppföras på förteckningen eller ej. Står en sjukvårdsinrättning inte på förteckningen, åtnjuter patienterna samma förmån av fria eller rabatterade läkemedel som i öppen läkarvård, Väljer inrättningen att uppföras på förteckningen, betalar sjukförsäkringen i regel 5 kronor om dagen för sjukhusvård, men å andra sidan behandlas patienterna på samma sätt som patienter på de allmänna sjukhusen, vilket bl.a. innebär att ingen särskild ersättning lämnas för läkemedel. Det av herr Lothigius resta spörsmålet berörs av de förslag som 1961 års sjukförsäkringsutredning nyligen lagt fram i sitt betänkande om förmåner och avgifter i sluten sjukvård m.m, I betänkandet föreslås bl.a. att sjukvården på allmänna sjukhus i princip inte längre skall vara avgiftsbelagd. I anslutning härtill föreslås, att man upphäver både föreskrifterna om ersättning för sjukhusvård i lagen om allmän försäkring och den av interpellanten angivna kungörelsen med förteckning över vissa sjukvårdsinrättningar, vilka är att anse som sjukhus enligt lagen om allmän försäkring. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. När remissbehandlingen avslutats kommer de av utredningen framlagda förslagen att i vanlig ordning prövas av regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr socialministern för svaret på min interpellation. Redan 1960 tog jag upp denna fråga med dåvarande socialministern Torsten Nilsson. Han ville då inte ta ställning till om systemet var tillfredsställande. Han hade emellertid sin uppmärksamhet, som han sade, riktad på frågan. Enligt socialministerns i dag gjorda deklaration — det har alltså tagit åtta år att få detta besked — har en utredning föreslagit upphävande av kungörelsen med förteckning över vissa sjukvårdsinrättningar. Detta är alltså resultatet av socialdepartementets uppmärksamhet under dessa åtta år. Vi vet de facto alltså ännu inte, om patienterna på dessa sjukvårdsinrättningar kommer att få rabatterade läkemedel. Det hade varit en mycket enkel sak, tycker jag, att skapa rättvisa på detta område genom att helt enkelt — på samma sätt som inom den öppna sjukvården — införa rabattering av läkemedel på sjukvårdsinrättningar som finns i sjukhusförteckningen. Så mycket mer skäl att göra det är det, att dessa sjukvårdsinrättningar står under medicinalstyrelsens uppsikt och därigenom har en form av auktorisation. Här kan också sägas, att många av dessa sjukvårdsinrättningar drivs med ofta väsentligt lägre kostnader per vårdplats än de som förekommer på ett allmänt lasarett. För allmänheten betyder det sparade vårdkostnader, och samhället tjänar inte föraktliga summor genom detta. Vi vet alla hur oerhört pressad sjukvården är i vårt land. Nästan varenda familj har bekymmer på något sätt för hur de skall kunna placera främst sina anhöriga gamla, vilka behöver en viss längre sjukhusvård. Inte minst de erkända privata sjukvårdsinrättningarna spelar här en stor roll. Vi torde behöva önska oss mycket flera sådana i vårt land. Men ge då patienterna på dessa sjukvårdsinrättningar åtminstone samma medicinska rättigheter som man har utanför! Jag noterar emellertid här med tillfredsställelse, att när man i utredningen talar om den medicinska vården, som man vill göra kostnadsfri, så har man medtagit läkemedlen. Det skulle förvåna mig mycket, herr socialminister, om remissinstanserna över lag inte skulle anse att det är riktigt att skapa denna rabattering. Jag tycker knappast att socialministern hade behövt vara så försiktig, som han varit i svarets avslutning, utan att han mera klart kunnat säga ifrån att socialdepartementets allmänna inställning till denna fråga kunde ha gått i den riktning som jag framfört. Rättvisan kräver en förändring i detta sammanhang. Det är min uppfattning, och jag ber att få tacka för svaret.

Remissbehandlingen av 1964 års Gotlandstrafikutrednings betänkande har avslutats. Utredningens förslag har inte tagits särskilt väl emot av remissinstanserna. Till och med statens järnvägar, på vars medverkan förslaget bygger, avstyrker att utredningens förslag görs till föremål för proposition. Remisskritiken avser bl.a., att förslaget kan motverka rationaliseringssträvandena inom den aktuella delen av transportsektorn, att det kan befästa en monopolställning för det rederiföretag som redan nu ensamt trafikerar Gotland på ifrågavarande sträckor utan att härav motiverad insyn i företaget från samhällets sida skapas. Vidare har invänts, att den föreslagna lösningen inriktat sig endast på en del av det totala transportproblemet genom att en begränsning skett till endast den nordliga trafikleden och genom att persontrafiken lämnats utanför. Även många andra kritiska synpunkter har anförts. I detta läge och med hänsyn till att vi från regeringens sida vill komma till en snar och effektiv lösning när det gäller frågan om hur bästa möjliga transportförsörjning skall kunna garanteras Gotland har vi velat pröva en annan väg. Staten är beredd att ekonomiskt stödja uppbyggandet av en rationell transportorganisation för gotlandstrafikens vidkommande. Men om samhället skall engagera sig ekonomiskt i insatser för öns utveckling, vilket regeringen är beredd att göra, måste samhället ha tillfredsställande garantier för att åtgärderna kommer gotlänningarna och den allmänna utvecklingen på ön till godo. Den väg vi i första hand vill pröva är att man från statens sida skulle medverka till att upprätta en överenskommelse om en mera effektiv transportorganisation för Gotlands reguljära landoch sjötransportförsörjning. I en sådan allmän samarbetsöverenskommelse om transportförsörjningen skulle intressenterna i trafiken på Gotland delta. Härigenom finge intressenterna möjligheter att påverka resultatet och full insyn i hela verksamheten, vilket skulle underlätta möjligheterna att uppnå den gemensamma målsättningen. Genom att de gotländska intressenterna blir direkt medansvariga, skapas också bättre garantier för att de önskade effekterna uppnås. Redan samgåendet i sig självt bör vidare skapa förutsättningar för vissa rationaliseringar på landtransportsidan, t.ex. genom gemensamt ut Staten skulle, därest en sådan överenskommelse kan komma till stånd, i första hand medverka i nödvändiga hamninvesteringar för att främja en rationell godshantering. Överenskommelsen skulle innebära möjligheter för stat och kommun till inflytande på taxesättningen för sjötransporterna. Överenskommelsen skulle kunna innesluta såväl personsom godstransporter, icke bara i den nordliga leden utan också i andra leder mellan Gotland och fastlandet. Frågan om samarbetsöverenskommelsens innehåll skall bli föremål för förhandlingar mellan parterna. Med anledning härav sammanträffade jag den 17 maj i Visby med de av gotlandstrafiken närmast berörda parterna för att informera om dessa tankegångar. Ett nytt möte är utsatt till den 25 juni 1968.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om det har dröjt länge. Däremot är jag inte så tacksam för vad som sägs i svaret om att frågan skall utredas ytterligare, Trafiken mellan Gotland och fastlandet har ju utretts i 22 år. Resultatet av den senaste utredningen, den s.k. Westerlindska utredningen, där landshövdingen i Stockholms län var utredningsman med experter ifrån Gotland, har enligt statsrådet helt underkänts av remissinstanserna. Därmed är den också underkänd av regeringen. Den utredningen har med bestämdhet angivit hur stort anslag som skulle behövas för en utjämning av fraktkostnaderna mellan Gotland och fastlandet.

Jag vill emellertid understryka att jag inte tror några gotländska remissinstanser icke har underkänt utredningen på just denna punkt.

Jag bestämde mig för att interpellera statsrådet, då jag såg att frågan om Gotlands trafikproblem inte alls fanns med i statsverkspropositionen.

Principerna är desamma som 1945 års utredning kom fram till. Den utredningen, som var färdig 1951, byggde på att kommunerna, landstinget och de större företagen på Gotland skulle bli intressenter i trafikföretaget. Men det förslaget slogs ju sönder av remissinstanserna 1951, och jag är säker på att en lösning av frågan nu kommer att ytterligare fördröjas.

Det skulle ändå vara en början. Man skulle kunna göra som experterna i den Westerlindska utredningen har föreslagit — och som även motionsvis har framhållits i riksdagen åtskilliga gånger — att bilskattemedel togs i anspråk för att utjämna kostnaderna för att få bilarna över till fastlandet. Här skall jag ta ett exempel på det orimliga i den nuvarande situationen, och jag tror att statsrådet så småningom skall komma underfund med detta. Jag är inte alldeles säker på att övriga landets representanter här i riksdagshuset har kommit underfund med hur orimligt gotlänningarna är behandlade. Vi har ju som de flesta bör veta ingen järnväg eller landsväg till Gotland. Men vi har en biltäthet av ungefär samma karaktär som andra delar av landet. Vi har ungefär 20000 bilar. Vi betalar samma bilskatt som överallt i landet för att köra runt på Gotland, som är 15 mil långt och 4 mil brett. Men när vi skall över på riksvägnätet får vi betala ytterligare cirka en bilskatt för att komma fram och tillbaka. Invånarna på fastlandet kan ju göra en jämförelse med om man t.ex. skulle ha vatten eller ett ordentligt stängsel runt något landskap, som Blekinge eller Sörmland, och fick betala en dubbel bilskatt för att komma in på något annat område. Jag tycker att statsrådet verkligen bör tänka på den här situationen. Det har man hållit på med i 22 år utan att komma underfund med vilken oerhörd belastning detta är. Jag har sagt att vi varken har väg eller landsväg. Därför fordrar vi att få en färjeoch båttrafik som blir en flytande bro för oss. Gotlänningarna är måhända förnöjsamma och har kanske varit så alldeles för länge. Men en sak har kommit in i bilden under de senaste fyra, fem åren som är mera påträngande, nämligen de industrier som har lokaliserats till Got land, särskilt då LM Ericssons verkstäder. Den lokaliseringen innebär att en hel del människor från fastlandet har fått anställning på Gotland. De har givetvis många släktingar och vänner på fastlandssidan, och när de med familjen skall resa över med bil till fastlandet eller tar flyget för sig och sina familjer, så blir det en oerhörd ekonomisk belastning. Om jag får säga något om flyget också, så föreställer jag mig — vilket jag också har framhållit tidigare från denna talarstol — att man i gotlandsflyget tillämpar det dyraste flygkilometerpriset i världen. Det kostar 100 kronor att flyga enkel resa — som går på 25—30 minuter — och 194 kronor tur och retur.

Jag skall här inte uppta tiden med någon högläsning, men statsrådet har på ett ställe i svaret och även i sitt anförande i Visby sagt, att det är angeläget att kommunerna och landstinget bildar ett bolag. Jag vill fråga, om staten skall överta aktiemajoriteten i det föreslagna Gotlandsbolaget, eller om landstinget och kommunerna skall göra det? Statsrådet har vidare sagt, att ett sådant bolag skulle hindra andra rederier från att konkurrera i sjötrafiken på Gotland. Det blir då ett verkligt monopol på sjötrafiken till Gotland. Konkurrensen har ju hittills varit fri på detta område, och vi har genom att två bolag konkurrerat under tre, fyra år kunnat få ett bättre båtmaterial för denna trafik. Nu vill emellertid statsrådet, att gotlänningarna skall medverka till att avskaffa konkurrensen och i stället upprätta ett monopol på sjötrafiken till Gotland även i framtiden. Oavsett vilken form som prövas måste det dock någon gång bli ett resultat. Vi har fått vänta på detta i 22 år. Motionerna väcktes ju år 1945 i första och i andra kammaren, och sedan dess har ingenting blivit gjort. Det enda som förekommit har varit det förslag om 5 miljoner som framlades av den Westerlindska utredningen, som statsrådet nu har »spolat» för att i stället återgå till vad som föreslogs i utredningen från år 1951. Vi vill ansluta oss till en del positivt i det som statsrådet anfört beträffande de linjer, som går mellan olika platser på fastlandet och vissa hamnar på Gotland. Vi gotlänningar tror att detta, som den Westerlindska utredningen ställde sig tveksam inför, kommer att bli en tillgång. När Ölandsbron blir färdig kommer överfarten med båt till Gotland att bli endast drygt två timmar lång. Folk brukar ju vanligtvis tveka inför långa sjöresor. Den kortaste sjölinjen blir Öland—Klintehamn. Fler än en linje kommer att betyda mycket för t.ex. turismen och även för varutransporter. Jag är långt ifrån nöjd med att vi åtminstone inte i första omgången fått de 53 miljoner till godstransporter som den Westerlindska utredningen = föreslog. Lösningen av dessa trafikproblem kommer säkerligen att ta ytterligare tid, men om den utredningen kommer att tillsättas — som statsrådet här skisserat — och statsrådet kommer till Gotland för att resonera om hur frågorna skall lösas i framtiden, hoppas jag att det inte kommer att dröja åratal utan att man kan komma fram till ett resultat så snart som möjligt.
Herr talman! Det är självklart att också vi hade hoppats att det skulle varit möjligt att lösa denna — det skall jag gärna medge — segslitna fråga med hjälp av den utredning som 1964 års Gotlandstrafikutredning hade att genomföra. Jag förstod naturligtvis till fullo den ovisshet som fanns inte minst bland de gotländska riksdagsmännen, huruvida det skulle bli möjligt att framlägga en proposition nu till vårriksdagen i anledning av nämnda utredningsförslag. Jag hade ett sammanträffande med de gotländska riksdagsmännen i början av året. Då pågick sammanställningen av remissvaren men jag tyckte att det ändock fanns anledning för mig att försäkra de gotländska riksdagsmännen om att åtgärder beträffande gotlandstrafiken skulle komma att vidtagas under våren. Herr Franzén i Träkumla hade inte tillfälle att närvara vid denna sammankomst. Sedermera framställde han en interpellation i stället. Det har sålunda dröjt ganska länge innan herr Franzén fått sitt svar. Jag tyckte nämligen inte att det fanns anledning för mig att besvara herr Franzéns interpellation innan de övriga riksdagsmännen fått besked. Det är väl i och för sig naturligt att det svar som herr Franzén fått i dag måste bli exakt detsamma som det de övriga gotländska riksdagsmännen och gotlänningarna fått. Det skall inte bli någon ny utredning, herr Franzén. Vi konstaterade helt enkelt att remissinstanserna — som jag sade i mitt svar — på väsentliga punkter, där jag tror att vi alla måste hålla med remissinstanserna, underkände det förslag till stöd för gotlandstrafiken som hade lämnats av utredningen. De till utredningen knutna gotländska experterna hade också krävt fortsatt utredningsarbete med hänsyn till att utredningen endast hade ägnat sig åt ett delproblem. Men regeringen anser att hela detta arbete har tagit så lång tid att det nu finns anledning att pröva möjligheten att så att säga gå mera direkt i närkamp med Gotlands trafikproblem. Därför har vi valt att pröva denna form av lösning, vilken innebär att vi sålunda går in i direkta förhandlingar med alla intressenter i sammanhanget. Vårt nästa sammanträde blir alltså det första där vi går in i sådana förhandlingar, och vår ambition är att på den vägen försöka skapa en transportförsörjning som inte bara för stunden utan även på sikt skall effektivare än det förslag utredningen har lagt fram verkligen lösa problemet ur Gotlands synpunkt. Vi anser nämligen att det inte bara kan vara fråga om att få subventionera trafiken med fem miljoner. De pengarna skulle sättas in på ett sådant sätt att vi icke skulle få riktiga garantier för att de verkligen kom gotlänningarna och utvecklingen på ön till godo. Att bara anslå dessa pengar och därmed anse att saken vore ur världen skulle vara ett enkelt sätt för staten och samhället att i fortsättningen dra sig ifrån ansvaret för utvecklingen. Vi tycker det är riktigare med hänsyn till Gotland och gotlänningarnas speciella situation att staten medverkar till att transportförsörjningen blir så bra som möjligt ur öns och gotlänningarnas synpunkt. Vi kan inte bara vara till freds med att sätta in 5 miljoner kronor och därmed anse att hela saken skulle vara utagerad. Avsikten är sålunda inte att fördröja en lösning utan att påskynda en mer effektiv sådan. Jag delar alltså på den punkten herr Franzéns i Träkumla uppfattning att vi nu måste nå ett resultat. Jag vågar säga att det utspel jag hade tillfälle att göra när jag nere på Gotland träffade intressenterna i denna trafik för någon vecka sedan också möttes med stort intresse, inte minst från gotlänningarnas egen sida.

Herr talman! Jag ville vara försiktig och inte angripa herr statsrådet för handläggningen av denna fråga. Nu vill jag dock säga att den har handlagts på ett sätt som inte är särskilt smickrande för statsrådet. Jag föreställer mig att jag inte behöver fråga någon om när jag skall interpellera om den ena eller andra frågan. Jag har framställt min interpellation till herr statsrådet, då jag såg att frågan om Gotlands trafikproblem inte fanns med i statsverkspropositionen. Statsrådet har föranlett mig att citera en gotländsk tidning från den 16 januari i år. Under rubriken »Gotlandstrafiken tas upp i regeringsförslag i vår» skriver tidningen: »— Vart tog de gotländska fraktfrågorna vägen? undrade många, när de tog del av årets statsverksproposition. — Jag har i dag talat med statsrådet Lundkvist och han har bemyndigat mig att meddela, att en proposition rörande gotlandsfrågorna kommer att avlämnas under vårriksdagen, sade riksdagsman Georg Pettersson på Visby arbetarekommuns möte på måndagskvällen. I propositionen kommer att vävas in även andra frågor än de som enbart gäller frakterna. Sålunda kan man vänta sig att i propositionen kommer att tas upp vissa andra aktuella gotlandsfrågor såsom lokaliseringsstöd. — Propositionen om gotlandsfrågorna fanns med i förslagen till propositionsförteckningen, men i den stencilerade utskriften föll det bort, vilket väckt en viss oro och undran på sina håll. Nu har det emellertid visat sig att frakterna ingalunda är bortglömda, utan att de kommer att tas upp vid ett vidare sammanhang under vårriksdagen, nämligen i samband med andra viktiga gotlandsfrågor.» Samma besked fick de gotlandsrepresentanter som uppvaktade statsrådet Lundkvist. I den uppvaktningen deltog väl representanter för olika organisationer och inte bara riksdagsmän. Att jag inte gick med berodde på att jag fann det rätt onödigt att deltaga, när jag några dagar tidigare kunnat läsa att riks dagsman Georg Pettersson fått besked av statsrådet om hur det skulle bli. Och jag framställde min interpellation dagen efter det att jag läst tidningsartikeln. Jag tycker alltså inte att statsrådet skall rikta några beskyllningar mot mig för att jag inte var med vid uppvaktningen. Jag fann hela uppläggningen opassande. Sedan säger statsrådet att åtgärderna skall vidtagas snabbt. Ja, men det är ju inte främst fråga om att snabbt utforma organisationen, utan frågan gäller hur projektet skall finansieras. Det är väl bättre att få ned frakterna så mycket som möjligt än att tillsätta en ny utredning. Vi har ju förklarat att vi är beredda att ta 5 miljoner som ett provisorium, och sedan sänker vi frakterna med 5 miljoner. Detta måste väl gå ihop för trafikbolaget. Så är det även med flygpriserna. Man kan göra det om man vill. Läget är sådant att vi har rättighet att fordra det. Statsrådet har dröjt alldeles för länge med utredningen, låt det nu bli resultat!
Herr talman! Jag har naturligtvis inte ett ögonblick förmenat herr Franzén rätten att interpellera i någon som helst fråga i denna kammare. Men när herr Franzén talade om för kammaren att det hade dröjt med svaret tyckte jag ändå det fanns skäl för mig att redovisa att vi hade haft denna sammankomst och att jag även fann det mera rimligt att först försöka klara ut hur vi skulle lösa frågan än att jag skulle svara herr Franzén, innan jag alltså visste vilket förslag vi skulle kunna komma fram till. Jag försäkrade vid denna sammankomst, att jag ansvarar för att åtgärder kommer att vidtas under våren. Jag har också sagt att en rad andra gotlandsfrågor pockar på sin lösning och att vi måste diskutera även dessa. Jag föreställer mig att det är mest väsentligt ur gotlänningarnas synpunkt att riktiga åtgärder vidtas. Och eftersom det visade sig av remissinstansernas utlåtanden att någon proposition inte kunde framläggas på utredningens förslag, fick man välja en annan form för att kunna vidtaga de åtgärder som skall sikta till att lösa detta problem. Det är därför vi nu gått fram med detta förslag och det är på den vägen vi vill arbeta för att så snabbt som möjligt komma till en lösning och för att slippa ett fortlöpande och tidsödande utredningsarbete. Vi tror nämligen att det kan vara möjligt genom direkta förhandlingar med intressenterna och med löftet att staten är beredd sätta in ekonomiska medel om vi får garantier för att pengarna kommer gotlänningarna och utvecklingen på Gotland till godo. Det är alltså med den uppläggningen som vi nu vill ägna oss åt dessa frågor.

Inrikesministern har förklarat att regeringen är beredd att vidta åtgärder så fort den möjligheten står till buds. Beträffande andra frågor i detta sammanhang som också måste lösas visste vi vid den tidpunkten inte vilka remisssvar vi skulle få i anledning av länsindelningsutredningens förslag.

Herr talman! Jag skall bli tacksam mot statsrådet om alla dessa frågor löses snabbt. Fraktfrågan, som är av oerhörd betydelse ur lokaliseringssynpunkt, är viktigast. Sedan kommer 1okaliseringsfrågan, och jag är tacksam för att statsrådet understryker detta. Centerns representanter har många gånger fordrat, att Gotland skall få hjälp av staten och få samma möjligheter som man har inom det norra stödområdet. Jag hoppas också att kommunfrågan blir löst, och jag har redan förut förstått att statsrådet anser att den här frågan skall lösas.

Herr talman! Herr Nelander har frågat mig om jag avser att lämna kammaren en redogörelse för de undersökningar som utförts av SJ:s ledning på grund av den kritik som levererats av en rederiinspektör beträffande trafiksäkerheten för de resande med SJ:s tågfärjor på leden Trelleborg—Sassnitz. Först vill jag kortfattat redogöra för vår nuvarande ordning för tillsyn av fartyg. Den statliga kontrollen av sjösäkerheten omhänderhas av sjöfartsstyrelsen och statens fartygsinspektion, som lyder under styrelsen. Kontrollen av passagerarfartyg sker i första hand genom olika, regelbundet återkommande tillsynsförrättningar. Härvid undersöks om fartygen motsvarar de fordringar som uppställts i säkerhetslagstiftningen. Alla passagerarfartyg måste bl.a. undergå vissa sjövärdighetsbesiktningar, som kan avse skrov, framdrivningsmaskineri, elektriska anläggningar m.m. Dessutom förekommer inspektion och extra besiktning, som inte är tidsmässigt bundna. Dessa förrättningar kan alltså ske när som helst och avser vanligtvis sådana förhållanden som inte normalt är varaktiga, bl. a, fartygets lastning och bemanning samt åtgärder för förebyggande av ohälsa och olycksfall. I detta sammanhang vill jag även påminna om den kontroll av fartygs sjösäkerhet som under sjöfartsstyrelsens överinseende utövas av de internationella klassificeringsanstalterna beträffande fartyg, som har eller önskar erhålla klass i sådan anstalt. De klassbesiktningar som vissa klassanstalter utför godkänns nämligen som verkställd förrättning av tillsynsmyndigheten i de delar besiktningen omfattar och med vissa tidsbegränsningar. SJ är självfallet liksom andra redare skyldigt att rätta sig efter de föreskrifter och anvisningar som meddelas av sjöfartsstyrelsen, fartygsinspektionen och klassificeringsanstalter. Så har även skett. Interpellanten anför att SJ inte synes ha följt fartygsinspektionens krav på stabilitet i färjorna. Härvid avses troligen tågfärjan Trelleborgs djupgående vid olika lastförhållanden. En undersökning härav gjordes på företagsledningens initiativ under vintern och våren 1967. Det framkom då att fartyget förde färskvatten och bunkers i onödigt stora mängder. Förråden minskades därefter. Undersökningen upphörde i maj 1967, då syftet med den var nått och resultatet ansågs tillfredsställande. Det sägs också att eldsläckningssystemet har utsatts för kritik. Interpellanten torde därmed avse det automatiska brandalarmsystemet, som vid prov gett vissa felindikeringar och vid något tillfälle falskt alarm. Detta har varit bekant för fartygsinspektionen, som meddelat dispens intill dess viss ombyggnad och visst utbyte av apparatur ägt rum. Sådan ombyggnad har nu skett i samband med fartygets varvsöversyn i början av april i år. Jag vill till sist påpeka att de anmärkningar som framkom vid sjövärdighetsbesiktning av tågfärjan Skåne under perioden 8—20 december 1967 avsåg olika mindre detaljer, som inte var av den arten att de resande på leden behöver känna oro eller osäkerhet. Jag håller självfallet med om att det vore ytterst allvarligt om säkerheten för de resande på en av våra mest trafikerade och internationellt mest betydelsefulla färjeleder inte skulle vara till fyllest. Passagerarna kan emellertid i det avseendet känna full trygghet.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
Dess godstrafik har i betydande omfattning ökat år från år, och även om passageraroch personbilstrafiken ännu inte är särskilt överväldigande växer dock även denna stadigt. Den kritik beträffande den dåliga säkerheten för de resande på tågfärjorna på denna led som levererats av en rederiinspektör och som av pressen försetts med rubriker sådana som »SJ äventyrar sina passagerares liv» och liknande kunde tänkas skrämma allmänheten att avstå från att välja denna väg till kontinenten. Med den försäkran som stats rådet efter undersökningar lämnat i sitt svar tror jag emellertid att passagerare på denna färjeled kan känna fullständig trygghet. Vad först beträffar tågfärjan Trelleborg sägs undersökningarna ha gett tillfredsställande resultat och visat att det inte finns någon risk för att stabiliteten skulle vara otillräcklig. Jag vill tillägga att marginalen för lastkapaciteten synes mig vara god. Med 37 ombordtagna godsvagnar kan man räkna med en maximivikt av cirka 1 250 ton, vilket med bred marginal klarar färjans tillåtna djupgående. På grund av den korta uppehållstiden i hamn — i regel tre kvarts timme — kan det ha sina problem med lastviktsuppgifternas överlämnande från station till tågfärjebefälhavare. Detta skall dock enligt föreskrifterna ske i god tid före färjas avgång. Enligt vad jag har mig bekant har vid fartygsinspektionens senaste kontroll av färjan Trelleborg i början av denna månad ingen som helst anmärkning gjorts. I fråga om det kritiserade eldsläckningssystemet, som jag omnämnt i min interpellation, kan sägas att detta rör tågfärjan Skåne, vilket jag också anfört. Av det mottagna svaret får man uppfattningen att det gäller Trelleborg, vilket alltså är ett misstag. För Skåne har systemet med eldsläckning ombyggts efter påpekande av fartygsinspektionen och nyligen helt godkänts. För Skåne kan vissa komplikationer inträffa, om förutom full last av järnvägsvagnar även 8 å 10 långtradare tas med på bildäck. Här kan man utgå från att i sådana fall noggrann kontroll av den sammanlagda vikten göres. Samma förhållande gäller beträffande det nyaste färjetillskottet Drottningen, som normalt trafikerar Trelleborg— Travemiände-leden men också kan sättas in på Trelleborg—Sassnitz. Den allmänna rationaliseringspolitik, som för närvarande bedrivs av SJ, berör naturligtvis också färjetrafiken på dessa leder. I detta avseende är det av vikt att god kontakt upprätthålles mellan SJ-ledningen och färjebefälet, så att problemen kan lösas under bibehållande av stabiliteten i bemanningssystemet. Jag är helt överens med statsrådet om att det vore ytterst allvarligt om säkerheten för de resande på dessa förnämliga kontinentleder ej skulle vara till fyllest. Det var med hänsyn till sådana frågeställningar som jag framställde min interpellation. Efter SJ-ledningens och kommunikationsministerns klarläggande tror jag att passagerarna kan känna full trygghet när de går ombord på SJ-färjorna.

Herr talman! Herr Thylén har frågat inrikesministern om han är beredd medverka till att vid framtida planering av industriområden större hänsyn tas till tätorternas legitima behov av fritidsområden. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen är medveten om att industrins utveckling under de närmaste årtiondena kommer att i växande grad inriktas mot områden som redan är eller kommer att bli efterfrågade av tätortsbefolkningen för rekreation och friluftsliv. Många industriella verksamheter kräver på grund av tekniska och ekonomiska förhållanden en lokalisering till sådana områden med speciella egenskaper, t.ex. områden vid kust. En avvägning mellan industrins och friluftslivets behov blir i sådana fall ofrånkomlig. I samband med behandlingen av ett aktuellt fall hade jag nyligen till fälle att offentligt uttala att det enligt regeringens uppfattning är angeläget att industrier med behov av kustläge inte sprids ut på alltför många kustavsnitt. Genom att industrier koncentreras till ett begränsat antal områden borde större delar av kusterna kunna hållas tillgängliga för friluftslivet och andra konkurrerande intressen. Motsvarande kan självfallet gälla andra områden än kusttrakter. En sådan avvägning är en viktig del av det försöksarbete som inom kommunikationsdepartementet bedrivs med inriktning på en översiktlig fysisk riksplanering. Det är enligt min mening angeläget att samma betraktelsesätt får prägla all översiktlig planering i vilka former den än bedrivs. Statens planverk har fått regeringens särskilda uppdrag att främja och söka samordna sådan översiktlig planering av markanvändningen som berör flera län eller kommunblock. Därvid torde avvägningen av industrins och friluftslivets intressen komma att spela en central roll.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

Hela efterkrigstiden har för västkustens del präglats av en koncentrerad utbyggnad av näringslivet kring storstaden Göteborg. Detta har också kommit att innebära, att befolkningskoncentrationen i denna tätort blivit utomordentligt hög. Den stigande levnadsstandarden har samtidigt medfört, att göteborgaren med sitt utpräglade intresse för segling, fiske och annan fritidsverksamhet blivit särskilt beroende av kustbandet norr och söder om Göteborg. Därtill kommer turismens stora betydelse för västkusten. Det går således inte att enbart hänvisa till inlandet, utan en väsentlig del av fritidsverksamheten förutsätter tillgång till kustområdet. Om man gör en bedömning av vad den senaste tiden inneburit i fråga om industriell utbyggnad, måste man frapperas av hur just för fritidsbebyggelse lämpliga kustområden blivit föremål för industriell expansion. Kring Göteborg finns nu ett flertal »förstörda» områden, kraftig hamnoch oljeraffinaderiexpansion kring Göteborgs inlopp, vidare i norr oljeraffinaderi i Stenungsund, ett expansivt uddevallaområde, ett förorenat Gullmaren 0. s. v. Man kan fortsätta ytterligare norr ut och finna liknande förstörda kusttrakter. Jag vet att det i söder påbörjas en utbyggnad och ett förstörande av väröbackaområdet, som tidigare varit ett naturligt och fritt område för göteborgaren. Därför måste enligt mitt förmenande i framtiden en annan syn läggas på industriplaneringen än den som varit rådande under de senaste åren. Den framtida utbyggnaden av industrin — vilken naturligtvis är nödvändig — måste även kunna lokaliseras till andra än kustområden. Jag är väl medveten om att detta kommer att kräva helt andra transportresurser, eftersom man rimligtvis inte kan tillgodose alla industriers önskemål. I stället måste en koncentration ske till ett fåtal hamnar vilka kan utbyggas för att motta även de större fartyg, som i framtiden kommer att trafikera världshaven. I svaret framhålles önskemålet om en koncentration av industrier till ett begränsat område, men en upplysning om hur detta skall utföras lyser tyvärr med sin frånvaro. Jag hade väntat mig att i interpellationssvaret få ett mera konkret förslag i detta ärende.

Herr talman! Det var en passus i kommunikationsministerns svar som jag hängde upp mig på och om vilken jag gärna skulle vilja känna mig för litet. Det gäller den försöksverksamhet som bedrives på detta område inom kommunikationsdepartementet.

En planering kostar ofta mycket pengar, och den sker många gånger utan att omvärlden känner till förhållandena i den planering som industrin gör. Jag är väl medveten om att det är nödvändigt att så fort som möjligt klargöra att det skall finnas vissa fritidsområden här i landet och att man nu i främsta rummet skall inrikta sig på de olika kustområdena, där man alltså bestämmer sig för att på den och den platsen skall det vara ett fritidsområde därför att det är nödvändigt och lämpligt att ha ett sådant. Det innebär också att man från industrins sida måste ha klarhet om vilka områdena är och hur man skall göra sin planering. Nu skulle jag vilja fråga: Hur långt har man kommit i denna försöksverksamhet? Är den så långt kommen att näringslivet redan nu kan få klarhet i hur man skall ordna med sin planering i vissa områden?
Herr talman! Vi kan väl alla vara överens om att vi för dagen inte har de instrument för den översiktliga planeringen, som i och för sig skulle behövas. Men vi arbetar intensivt på att skaffa oss dessa instrument. Den arbetsgrupp. inom kommunikationsdepartementet, som varit verksam sedan ett par år tillbaka, har bl.a. utarbetat direktiv för en utredning, som skulle göra en översyn av hela vår byggnadslagstiftning. Vi har nämligen haft klart för oss att det bl.a. måste finnas en annan form av översiktlig och regional planering än den vi för närvarande har. En sådan utredning har nu tillsatts och kan påbörja sitt arbete. Men jämsides härmed har en annan arbetsgrupp försökt få fram metoder för en riksplanering av markresurser och markbehov. Meningen är att kunna redovisa en grov plan för hur marktillgångarna bör disponeras i förhållande till de behov som kommer att föreligga.

Arbetsgruppen har kommit så långt i vissa av sina inventeringar att regeringen bl.a. haft god vägledning av dess arbete när det gällt frågan om industrilokaliseringen vid Väröbacka. Man har undersökt var på kuststräckan söder om Göteborg alla de lokaliseringsfaktorer föreligger som näringslivet har önskemål om. Vill man också ta hänsyn till var man kan förlägga ett industriområde där näringslivets intressen kolliderar minst med friluftslivets, kommer man fram till att väröbackaområdet är det lämpligaste. Det krävs ett hamndjup på mer än 20 meter för exempelvis de tankers, som kan vara av intresse för de industrier vilka här kan komma i fråga, det krävs en berggrund som är så pass fast att man kan bygga tung in dustri på området, det krävs tillgång till sötvatten för den produktionsprocess som en del av dessa industrier är beroende av. Vissa kommunikationsförutsättningar måste också vara för handen. På kuststräckan söder om Göteborg uppfylls alla dessa förutsättningar i väröbackaområdet. När därför regeringen tog ställning till stadsplaneförslagen för Värö, ansåg regeringen att detta område borde kunna bli föremål för industrilokalisering. Vi är naturligtvis medvetna om att det också här finns väsentliga fritidsintressen, inte minst för göteborgsoch boråsregionernas vidkommande. Intill dess vi har de bättre instrument för Översiktsplanering som översynen av byggnadslagstiftningen skall ge oss måste vi arbeta med de instrument som för närvarande står till förfogande. Därför har planverket fått i uppdrag att samordna den regionalplanering, som redan skett i göteborgsområdet och i boråsområdet, och att också stimulera till den ytterligare planering som behöver komma till stånd i norra Halland. Vi diskuterar för närvarande att den regionplaneringen bör utvecklas ytterligare till att omfatta norra delen av bohuskusten. Detta är inte det enda område i landet där man kommer att få sätta in åtgärder av den här karaktären — intill dess vi får mer effektiva instrument för denna form av planering måste vi, som jag tidigare sagt, räkna med liknande åtgärder i varje expansivt område där konflikter av samma art hotar. Det gäller att befrämja den form av långsiktig planering som vi måste söka åstadkomma både med tanke på näringslivet och med tanke på fritidsintressena. Herr Lothigius frågade mig hur långt man har kommit när det gäller den form av försöksplanering som vi nu håller på med. Jag kan svara att den första omgången är avklarad — man har kommit fram till vilka metoder som skall användas och tar nu itu med själva försöksplaneringen.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för den redogörelse han lämnat om planeringen kring ett storstadsområde och de tankar som nu är aktuella i departementet. Men i min interpellation pekar jag på det just nu aktuella fallet nere på västkusten, kodeområdet. Tyvärr måste vi väl i göteborgsområdet acceptera en utbyggnad av Väröbacka — därmed skulle det södra området vara mer eller mindre fördärvat som plats för ett fritidsreservat. Den utbyggnad som just nu är aktuell gäller ett område mellan Stenungsund och Göteborg, fastän vi en gång fått löfte av vår landshövding i Göteborgs och Bohus län att Stenungsund skulle vara den sista orten för industrialisering efter denna del av kusten. När man nu inte bara hör rykten utan exploateringsarbeten faktiskt är på gång då det gäller Kode och den inre delen av Hakefjorden blir man som göteborgare litet orolig — vi anser att området mellan Göteborg och Stenungsund är den sista del av kusten där vi göteborgare kan ha möjligheter att dra oss tillbaka i ett fritidsområde.
Herr talman! Jag är också tacksam över att kommunikationsministern har gett detta svar, som visar att han har tänkt igenom den situation vi befinner oss i. Har man kommit så här långt som till en försöksplanering är det nog nödvändigt att handla ganska snabbt. Industrin kommer nämligen att knacka på dörren och säga: Var skall vi få plats med vår verksamhet i framtiden? Har man väl börjat på detta sätt går utvecklingen fort och jag skulle tänka mig att det i detta sammanhang vore riktigt att samarbeta med näringslivet på en ganska bred basis. Genom de undersökningar som bl.a. naturvårdsverket gör klarläggs var det finns väsentliga områden som ur miljövårdssynpunkt bör behållas för framtiden. Men detta får naturligtvis inte innebära att vårt näringsliv åsamkas speciella besvärligheter genom att man tvingas uppskjuta planerade investeringar.
Herr talman! Jag förstår den oro som man känner i göteborgstrakten. Därför följer vi också dessa frågor och vidtar åtgärder för att möta problemen. Det är nu en gång så, att även om det från vissa utgångspunkter vore önskvärt att hela kusten uteslutande fick användas för friluftslivets behov, så kan vi inte se saken enbart på detta sätt. Det är inte bara friluftslivets ändamål som skall tillgodoses, utan också vårt näringslivs behov att utvecklas på rätt sätt. Vi är beroende såväl av ett näringsliv som kan utvecklas under goda förutsättningar som av en god miljö. Här uppkommer avvägningsproblem, varvid vi kanske tvingas att avstå vissa områden som vi skulle ha önskat använda för fritidsändamål och ställa dem till näringslivets förfogande. Avsikten är ju inte att dessa områden skall behöva bli tråkiga områden.

Vidare säger herr Lothigius — och jag delar hans uppfattning därvidlag — att det nog är bäst att man skyndar sig att lösa dessa frågor, eftersom utvecklingen går mycket snabbt i detta avseende. Jag vill därför framhålla att ifrågavarande arbetsgrupp inte sitter i ett slutet rum och utan kontakt med sådana realiteter som den utveckling, som sker inom näringslivet.

Jag bör kanske till sist erinra om att när själva tanken på en planering av det här slaget väcktes av regeringen togs den inte emot med särskilt stor förtjusning. Man var snarare misstänksam och ansåg att regeringen gav sig in på vägar, som skulle innebära någon form av centraldirigering av hela planeringsarbetet, som man inte tyckte särskilt mycket om. Jag anser det vara tillfredsställande att vi kommit dithän, att alla i dag tycks vara tämligen ense om att om vi verkligen vill disponera våra naturresurser på ett riktigt sätt, kan vi inte undgå en planering av det ifrågavarande slaget. Detta är positivt och jag tror att det kommer att hjälpa oss att klara problemen snabbare än vad som annars skulle vara fallet.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig, om jag vill lämna en redogörelse för bestämmelserna angående ersättning för förrättningskostnader i samband med vägförrättning, föranledd av byggandet av allmän väg. När en ny allmän väg tas i bruk händer det ofta att den gamla vägen dras in. I många fall behöver den gamla vägen nyttjas som enskild utfartsväg och får då underhållas av de enskilda intressenterna. Om inte fördelningen av väghållningsskyldigheten löses t.ex. genom frivilliga överenskommelser, kan förrättning enligt lagen om enskilda vägar påfordras. Vidare kan en ny vägsträckning medföra att befintliga vägsamfälligheter påverkas på sådant sätt att en omfördelning av väghållningsbördan behövs. Detta sker också genom förrättning enligt samma lag. 1960 års vägsakkunniga, som i dagarna avlämnat sitt betänkande, har haft frågan uppe till behandling. Vägsakkunniga konstaterar, att enligt gällande rättspraxis utgår inte ersättning till markägare, som lider skada genom att allmän väg dras in eller ändras till sin sträckning. Förrättningskostnaderna skall enligt lagen om enskilda vägar ersättas av sakägarna. Då statens vägverk i egenskap av innehavare av vägrätt inte är sakägare, kan verket alltså icke förpliktas delta i dessa kostnader. Undantag gäller dock i samband med förordnande om förbud mot anslutning av enskild väg till allmän.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag har tagit upp denna fråga därför att det är ganska många människor som vid olika tillfällen berörs av detta problem. Vad gäller ersättning för förrättningskostnader avser jag de direkta kostnaderna för förrättningen, alltså vad lantmäteriet debiterar. Det kan ibland bli rätt betydande belopp som påföres den enskilde på grund av åtgärder som vidtages av det allmänna — i detta fall vägverket. Det är, som herr statsrådet framhål ler, oftast så att den gamla allmänna vägen icke längre underhålles på det allmännas bekostnad, när ny allmän väg byggts. Den gamla vägen kan dock bli erforderlig som utfartsväg, och den får då underhållas av enskilda. Likaså kan en ny allmän väg påverka redan befintlig vägsamfällighet, så att en omfördelning av kostnaderna måste ske. Det är just i sådana fall som förrättningskostnaderna kommer in i bilden. Nu säger statsrådet att dessa kostnader enligt lagen om enskilda vägar skall betalas av sakägarna, men då statens vägverk i egenskap av innehavare av vägrätt inte är sakägare, kan vägverket inte förpliktas deltaga i bestridande av dessa kostnader. | Är inte detta resonemang, herr statsråd, att vrida på paragraferna? Det avgörande bör väl vara vem som förorsakat kostnaderna för en förrättning, och det är ju vägverket. Om den nuvarande lagstiftningen ger anledning till statsrådets tolkning, bör det vara på tiden att vi får en ändring av vad som nu gäller. Enligt den allmänna väglagen, 19 § — som jag åberopat i min interpellation — skall ersättning lämnas för upplåtelse av mark, så ock för annat intrång som orsakats av vägs byggande eller begagnande. Jag anser att även den paragrafen skall kunna tillämpas i det här sammanhanget. Herr statsrådet åberopar vad 1960 års vägsakkunniga har konstaterat, men såvitt jag kan utläsa av interpellationssvaret, så är det helt andra intrång som där avses än just förrättningskostnaderna. Jag hoppas kunna förutsätta att statsrådet så småningom skall ta itu med 1960 års vägsakkunnigas betänkande och att man då kan förvänta att herr statsrådet överväger även de frågor som jag berört i min interpellation.
Herr talman! Jag har gjort vad herr Gustavsson i Alvesta har bett mig om: jag har redogjort för sakläget. Men sedan får vi studera dessa frågor i samband med att vi behandlar 1960 års vägsakkunnigas förslag och de remissyttranden som kan komma in med anledning av utredningens betänkande.
Herr talman! Det är riktigt att jag har fått en redogörelse för vad jag har begärt, men jag konstaterar att tolkningen av gällande bestämmelser är sådan att dessa bör ändras.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig, vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att ge ökade möjligheter för bostadskonsumenterna att tillämpa glesbebyggelserätten. Som herr Gustavsson i Alvesta påpekar är det angeläget att existerande planområden utnyttjas på ett ekonomiskt och rationellt sätt. Det är emellertid också mycket angeläget från ekonomisk och rationell synpunkt att bostadsbebyggelse inte tillåts växa upp utan föregående planering. Det är nödvändigt och helt i överensstämmelse med byggnadslagens förarbeten att motverka att en utspridd bostadsbebyggelse runt tätorterna kommer till stånd utan att förutsättningarna för bebyggelsen noggrant prövats i samband med planläggning. Jag vill vidare nämna att den 26 april i år har tillsatts en utredning för att överse byggnadslagstiftningen. De sakkunniga skall enligt sina direktiv bl.a. behandla frågan huruvida i framtiden föregående planläggning skall krävas för i princip alla byggnadsföretag, dvs. oberoende av byggnadens geografiska placering.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret. Som statsrådet så riktigt citerade har jag frågat vilka åtgärder statsrådet är beredd att vidta för att ge ökade möjligheter för bostadskonsumenterna att tilllämpa glesbebyggelserätten. Såvitt jag förstår finns det dock ingenting om detta i statsrådets svar. Om jag skail våga mig på en tolkning av svaret kommer jag närmast fram till att några åtgärder icke blir vidtagna. Möjligheterna till glesbebyggelse får enligt min mening inte beskäras av myndigheterna på sätt som nu sker. Enligt vår byggnadslagstiftning skall glesbebyggelsen i princip vara fri, men i praktiken har det inte blivit så. Myndigheterna underkänner landsbygden .som bostadsmiljö. Tätbebyggelsebegreppet tolkas ofta så vidsträckt att det numera inte finns utrymme för glesbebyggelse, med påföljd att den enskilde inte har något alternativ till tätorten som bostadsort. Min uppfattning är att det finns ett stort och växande intresse av att kunna bo utanför de stora befolkningskoncentrationerna. Många fler människor än de som nu har möjligheter därtill skulle vilja göra det, om de kunde beredas sysselsättning på orten. Men det finns också många som har sysselsättning, och andra som är beredda att resa ett stycke in till arbetet i tätorten vill också skaffa sig en bostad utanför tätorten. Bland dessa senare finns nu också en hel del människor som har dubbla bostäder men som skulle nöja sig med en bostad om de hade möjlighet att bygga på landsbygden. Många har heller inte råd med denna dubbla bosättning. Hur tillgodoser samhället valfriheten för dessa människor, och vilka samhälleliga resurser har avdelats för att tillgodose de behoven? Såvitt jag kan se finns det alltså ett behov av spridd bebyggelse. Ur både tekniska och ekonomiska synpunkter är det numera möjligt att uppföra små reningsanläggningar. Men <bostadsbebyggelsen på landsbygden stoppas ofta av myndigheter av sanitära skäl; man anser inte reningsanläggningarna tillfredsställande. I stället tvingar man folk att bo inom tätorterna. Reningsanläggningarna i tätorterna är dock många gånger ganska otillfredsställande. För dem som inte vill bo i en tätort finns det emellertid knappast, såsom jag tidigare framhöll, något alternativ. Det råder med andra ord inte någon valfrihet. Statsrådet framhåller att det i år den 26 april tillsatts en utredning för att se över byggnadslagstiftningen.

På ett annat ställe i direktiven anförs vidare följande: »Olägenheterna av s.k. fri glesbebyggelse är redan nu så betydande, att övervägande skäl talar för att i princip all bebyggelse bör föregås av planläggning.» Det framhålles vidare att varje byggnadsföretag skall ha såsom förutsättning en gällande detaljplan. Dessutom skall detaljplanerna överensstämma med kommunplanerna, som skall fastställas av Kungl. Maj:t. Även detaljplanerna skall ibland fastställas av statlig myndighet. — Man frågar sig hur det då skall bli! Jag vill bara konstatera att varje byggnadsföretag var det än förekommer härigenom kommer att bestämmas av Kungl. Maj:t. Det skulle vara mycket värdefullt om statsrådet kunde avge en deklaration, där det klart sades ifrån att den tolkning av gällande byggnadslagstiftning, som nu tillämpas, är alltför restriktiv när det gäller möjligheterna att bygga på landsbygden. Dessutom skulle jag vilja veta om statsrådet anser att den nuvarande tolkningen överensstämmer med riksdagens intentioner vid antagandet av den nuvarande lagstiftningen. Herr talman! Med det anförda ber jag återigen att få tacka för svaret på min interpellation.
Herr talman! Det förhåller sig verkligen inte på det sätt som herr Gustavsson i Alvesta vill göra gällande att myndigheterna underkänner landsbygden som = bostadsmiljö. Utvecklingen är tvärtom precis sådan som herr Gustavsson skildrar den. Jag delar hans uppfattning att det är många fler som vill bo ute på landsbygden nu än tidigare, antingen såsom en dubbel bosättning eller en permanent bosättning.

Det viktigaste problemet i dag är sålunda inte det som herr Gustavsson pekar på, utan det rakt motsatta. Jag tycker att man verkligen skall pröva — och det kommer byggnadslagstiftningsutredningen att göra — huruvida det inte behövs en planläggning också för landsbygdens vidkommande, så att även där kunde nedläggas de omsorger om miljö och hygien som jag trodde vi var överens om att eftersträva i alla delar av vårt land. Jag har fått det intrycket att man från centerpartiets sida är utomordentligt intresserad av en aktiv miljöpolitik, men de synpunkter som herr Gustavsson i dag framfört verkar att peka i rakt motsatt riktning. Den erfarenhet jag har fått under den korta tid jag haft att syssla med ärenden av denna karaktär är närmast, att både kommuner och enskilda i regel har glädje av att en planläggning kommer till stånd innan bebyggelse påbörjas. Och med den utveckling som vi kan vänta oss i detta sammanhang, inte minst när det gäller fritidsbebyggelsen, accentueras just detta behov inom allt större områden av vårt land.

Herr talman! Jag måste fråga statsrådet: Vad var det i min framställning som gav anledning till antagandet att tanken på mera bebyggelse i glesbygden skulle strida mot en aktiv miljöpolitik? Det är i stället tvärtom. Denna tanke måste därvidlag med i bilden. Jag studerade just i min bänk en del uppgifter som vi fick i bostadsdebatten. Från 1960 till 1965 minskade antalet bostäder i glesbygden med mellan 72 000 och 73 000. Detta visar hur den utvecklingen varit — de gamla bostäderna försvinner och det kommer inte några nya. Statsrådet framhöll fritidsbebyggelsen. Jag tror att man i detta sammanhang också måste ta hänsyn till den utveckling som sker på arbetsmarknaden med allt kortare arbetstid. Många människor kommer säkert att fråga sig: När jag väljer bostadsort, skall jag då ta hänsyn till min fritid eller till arbetsplatsen? Vid det valet tror jag att möjligheterna att utnyttja fritiden ofta kommer att vara utslagsgivande.
Herr talman! Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att herr Gustavsson i Alvesta anser att vi skall vara mindre varsamma med miljön när vi planerar för landsbygden än när vi planerar för tätorterna.

Herr talman! Det är fråga om glesbebyggelserätten. Riksdagen har en gång tidigare diskuterat och varit överens om glesbebyggelserätten. Det har klarlagts nyligen i undersökningar som gjorts att tolkningen av detta begrepp har kommit att bli en helt annan än den som lagstiftningen avsåg. Bebyggelse i glesbygden gör inte sådana ingrepp i naturen och påverkar inte miljön i negativ riktning så som herr statsrådet vill göra gällande. Den befrämjar ju i stället miljön.
Herr talman! Den tolkning som för närvarande tillämpas när det gäller rätten att bygga ansluter helt enkelt till att man vill skapa ett ökat skydd också för miljön intill den tätortsbebyggelse som finns. Förhållandet mellan tätort och glesbygd i dag och boendeförhållandena såsom herr Gustavsson i Alvesta skildrat dem kommer att medföra att vi för stora områden i vårt land måste planera mer framsynt än vi gjort hitintills. Jag håller fortfarande på — bakom den ståndpunkten står hela regeringen — att vi skall vara lika måna om att värna om miljön på landsbygden som i tätorterna.
Herr talman! Jag tror inte alls att det är så, som herr statsrådet vill göra gällande, att den bebyggelse vi har i dag har utformats med tanke på miljön. Hade man tagit hänsyn till miljön hade det sett litet annorlunda ut i dag i vårt samhälle. Är det verkligen så, att de stora tätorterna har exempelvis reningsfrågan ordnad? Jag läste för inte så länge sedan att det förhåller sig på ett helt annat sätt i en av våra större städer. Jag tror alltså att man härvidlag anlagt andra synpunkter än miljömässiga när bostadsbebyggelse hindrats i glesbygder. Jag skall ta ett enda exempel. I en glesbygd några kilometer från en av våra städer i Kronobergs län — vi har inte mer än två fick en person helt enkelt beskedet, att om han byggde på en viss plats, så skulle hans bostad komma att sakna kreditvärde. Det var alltså sådana synpunkter som anlades för att få till stånd ett avstyrkande i det fallet och inte miljömässiga synpunkter.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att för liten hänsyn hitintills tagits till miljön i samband med både tätortsbebyggelse och annan bebyggelse. Men vi försöker gradvis skapa bättre instrument för att just kunna ta mera hänsyn till miljön. Därvidlag trodde jag att centerpartisterna och vi socialdemokrater i stort sett var överens. Jag har lyssnat till vad centerpartisterna sagt på denna punkt. Nu finner jag emellertid att enighet inte föreligger. Från vårt partis sida hävdar vi att hänsyn till miljön inte skall tas bara beträffande tätorterna utan även beträffande utvecklingen på landsbygden.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har ställt vissa frågor till mig angående kollisionerna mellan tåg och renar. Enligt överenskommelse mellan SJ och lappväsendet i Norrbottens län har SJ medgivit, att renstängsel får anordnas inom SJ:s område utmed malmbanan på sträckan Boden—Riksgränsen och utmed inlandsbanan på sträckan Gällivare—Jokkmokk. Överenskommelsen innebär att renstängsel sätts upp genom lappväsendets försorg. SJ transporterar materielen utan kostnad för lappväsendet. SJ har föreslagit lappväsendet i Västerbottens län en liknande överenskommelse. Lappväsendet har dock hittills inte velat engagera sig i denna verksamhet. På varje tåg inom berörda områden finns pikhammare och större slidkniv för att tågpersonalen skall kunna avliva skadade renar. All tågpersonal har även fått en skriftlig instruktion om hur detta lämpligen skall ske. Frågan om andra redskap eller eventuell beväpning av tågpersonalen för avlivning av renar har undersökts och prov har gjorts. Försök pågår med handyxa i stället för pikhammare. Hittillsvarande erfarenhet från proven har visat att yxa är lämpligare än pikhammare. Vidare har olika typer av slaktpistoler provats och undersökningar gjorts om förutsättningar och möjligheter att ha jaktvapen på tågen. Någon helt lämplig typ av slaktpistol har man emellertid inte funnit. Frågan om beväpning med jaktgevär har fallit bl.a. på svårigheten att få licenser till all berörd tågpersonal. Stor tveksamhet råder även bland berörd personal om lämpligheten av jaktvapen. Risken för att passagerare skall skadas i samband med påkörning av renar är ytterligt liten. Skador skulle kunna uppkomma genom att tåget spårar ur, men något sådant har aldrig inträffat. För att emellertid begränsa risken till ett minimum utfärdas »renvarning» när renar finns i närheten av banan. Detta innebär att tågen framförs med särskild försiktighet, även med risk för försening. Kan inte antalet påkörningar av renar minskas genom en effektivare bevakning från renägarnas sida, återstår inget annat än en ytterligare utbyggnad av de stängsel, som satts upp vid de mest utsatta ställena. Andra motåtgärder i form av varningsmedel av olika slag såsom ljud-, ljusoch färgeffekter, kemiska medel m.m. har hittills visat sig verkningslösa. Ej heller har en vetenskaplig undersökning av renarnas beteendemönster lett fram till någon metod, som håller renarna från banan.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
Framför allt kan man inte acceptera, att det allt framgent skall betraktas som naturligt att denna massakrerande och lemlästande verksamhet skall fortfara. Det får inte accepteras det måste gå att få en ändring till stånd på något sätt. Att nå fram till en absolut frihet från rendöd på SJ:s banor är givetvis utopiskt, men antalet dödade djur måste minskas. Vi kan inte godtaga det nuvarande förhållandet. Vad är det som händer längs våra järnvägar i detta hänseende? Ett eller oftare fiera djur på en gång rusar in på spåret, springer kanske rakt mot tåget eller rusar några ögonblick framför lok eller rälsbuss innan smällen kommer. Om djuren då dödades omedelbart vore väl dödandet hemskt nog, men oftast sker lemlästning och krossning som inte medför att livet flyr genast utan att djuren får pinas. Det betyder att de i varje fall får ligga skadade tills föraren hinner bromsa och backa tillbaka, vilket stundom kan ta avsevärd tid, men det betyder framför allt att många djur hinner springa ett stycke, innan de stupar, och att alla inte blir funna och dödade av den som har fått detta till uppdrag. Rälsbussförare har berättat för mig, hur skadade djur, stundom på tre ben, stundom med ett utslungat foster släpande efter sig, gett sig i väg från kollisionsplatsen in i snön så långt och i sådana terrängavsnitt, att man omöjligen kunnat ta upp förföljandet. Mörker eller djup snö eller raviner eller allt detta på en gång har gjort förföljandet och avlivandet otänkbart. Jag vill här särskilt ta upp den psykiska påfrestning som detta förhållande kan betyda för många förare. Jag känner till personal vid SJ som varit tvungen att sjukskriva sig efter upplevelsen av brutala masslakter framför lok eller rälsbuss. Det måste vara normalt att reagera negativt mot en slakt av detta slag. Först anblicken av de skräckslagna djuren när de rusar undan tåget, sedan smällen eller stöten och blodspåren, slutligen anblicken av de krossade och lemlästade renarna — både de döda och de som rör sig i smärtor och de som trots skadorna flyr utom räckhåll. Även när ingen kollision sker, får förarna på vissa bansträckor sitta i ständig fruktan och med skärpt uppmärksamhet vid varje resa, vilket inte verkar gynnsamt på deras välbefinnande. Trots att statsrådet Lundkvist i sitt svar påpekar att ingen olycka skett med risker för de resande kan man inte helt bortse från risken att föraren eller passagerarna på en rälsbuss kan skadas vid en häftig inbromsning eller en kollision med renarna. Jag har själv varit med om att bagage har ramlat från hyllorna ned på passagerarna, och det är också i och för sig en fara. I sitt svar hänvisar kommunikationsministern till överenskommelsen mellan SJ och lappväsendet i Norrbottens län, vilken enligt mitt förmenande är utmärkt och främjar renarnas trygghet. Det förefaller då underligt att en liknande överenskommelse inte kunnat träffas i Västerbottens län. Det bör från SJ:s sida göras ytterligare ansträngningar för att nå resultat därvidlag. I svarets sista del anför statsrådet något som jag vill livligt instämma i, nämligen att ytterligare utbyggnad av stängslen på de mest utsatta ställena måste ske. Jag måste medge att själva ordvalet i svaret förbryllat mig, när det står att SJ har »medgivit» att renstängsel får anordnas inom SJ:s område. Skulle det råda någon tvekan om det? Här måste jag, just för att jag är en samernas vän, efterlysa effektivare bevakning från renägarnas sida. Under den tid, när alla kreatursägare i större delen av vårt land hade sina djur vissa tider ute i betesmarker vid järnvägarna, blev ytterst sällan några av dessa djur skadade eller dödade av tågen. Det måste ha berott på stängsel och tillsyn att det fungerade. Vad som var möjligt då måste vara möjligt för renägarna i dag. Hur vaksam och skicklig en rälsbussförare än är kan han inte undvika olyckor, om inte renarna får tillsyn och om inte effektiva stängsel finns på de ställen där det visar sig att renarna gärna passerar. I detta sammanhang måste jag ta upp frågan varför lappväsendet i Västerbottens län inte vill engagera sig i stängselverksamhet. Är det därför att lappväsendet anser att SJ bör svara för kostnaden? Är det riktigt att SJ vid stängningen längs järnvägarna i Norrbotten endast bekostar transporterna av materielen? Betyder svaret det? Då bör lappväsendet betungas rätt avsevärt av stängslen. Kommunikationsministern säger att kostnaderna bestrides av lappväsendet. Får det pengar till detta eller tar det dem ur egna kassor? Det torde för grannlänet Västerbottens del gälla långa sträckor vid stambanan Hällnäs Boden, vid banan Jörn—Arvidsjaur och längs inlandsbanan från Dorotea till Slagnäs, vilket måste betyda en kostnad som är avskräckande. Det har upplysts om att på andra håll i Sverige SJ svarar för hela kostnaden för stängsel som anses nödvändiga. Skall samerna — denna hårt pressade minoritet, 682 renägare år 1960 och förmodligen färre i dag, som ursprungligen hade sina ostörda renbetesland och skatteland här — verkligen betungas med stängselskyldigheten? SJ måste anses ha större förpliktelser än vad som kan utläsas av svaret, vari man får veta att SJ forslar materielen gratis. Jag vill slutligen ta upp frågan om beväpning av tågpersonalen. Givetvis kan det finnas olika åsikter i saken, men jag har av förare på rälsbussar inhämtat att de, åtminstone på vissa bansträckor och i tider då snön ligger djup på banvallarna, önskar att de kunde få använda skjutvapen. Pikhammaren och slidkniven är otillräckliga och opraktiska i sammanhanget. Att handyxan kan vara lämpligare vill jag visserligen inte bestrida, men jag anser att ett lämpligt skjutvapen borde kunna medföras. Man kunde väl undersöka olika vapens användbarhet i detta fall. Att en slaktpistol skulle vara den riktiga lösningen har jag svårt att tro med tanke på att de skadade djuren stundom borde kunna avlivas när de i snön söker springa bort. En pistol av revolvertyp eller ett lätt gevär torde då vara bättre och mera ändamålsenligt. Även om tveksamhet kan föreligga bland en del av tågpersonalen om lämpligheten av att medföra skjutvapen, torde förarna på vissa utsatta sträckor, där stor kollisionsrisk föreligger, anse denna lösning vara den bästa. Licensfrågan bör också kunna lösas. Det finns i marknaden bedövnings vapen av en typ som innebär att man med ett skott kan bedöva ett flyende elier avlägset djur som blivit skrämt för att sedan utföra det ingrepp man anser vara nödvändigt. En skadad ren som avlägsnar sig i djup snö eller i svårframkomlig terräng kunde på detta sätt nås. Här är det väl möjligt att göra försök för att utröna, om detta vapen kan vara av betydelse. Det kunde vara lämpligt att ge den personal, som kommer i fråga, utbildning och särskilda instruktioner som tillsammans med det ansvar och den skicklighet som denna personal rent allmänt besitter eliminerade de risker som eventuellt kunde vara förenade med skjutvapnens medförande och brukande på tåg eller bussar. Detta är ju också en ekonomisk fråga. Bara under ett enda år — det var 1965 — utbetalades cirka 1,6 miljon kronor i ersättning för dödade renar. Eftersom renkropparna i regel sedan inte tillvaratas går deras kött förlorat för landets hushållning. Det är inte heller förenligt med god miljövård att det ligger ruttnande renkadaver i tusental längs järnvägarna — jag har fått besked om att detta kan förekomma — även om korparna utför sitt renhållningsarbete. Jag hoppas att man i kommunikationsdepartementet kan finna på några åtgärder som snarast möjligt nedbringar siffran på dödade renar till ett minimum. Jag tycker att det sista avsnittet i kommunikationsministerns svar är löftesrikt. Vi är fullständigt eniga på t.ex. den punkten, att en ytterligare utbyggnad av renstängslen krävs.
Herr talman! Det förhållandet att SJ har lämnat sitt medgivande till att stängsel får byggas skall inte uppfattas så, att det här är fråga om ett motsträvigt medgivande utan det är mera en formell fråga; självfallet måste SJ — oavsett vad som skall byggas på själva banområdet — ändå ge sitt tillstånd därtill. Min redovisning i svaret visar att SJ på olika. sätt försökt att komma överens med dem som är beroende av den form av byggande på området som det här är fråga om. Jag kan naturligtvis inte uttala mig om vilka skäl som kan ligga till grund för att man inte lyckats komma överens i Västerbottens län om denna fråga. Jag vill emellertid försäkra herr Nilsson i Agnäs, att jag tycker lika illa om denna företeelse som han sagt sig göra. Också jag har rest i dessa trakter och personligen upplevt vad det är fråga om. Det är också därför jag avslutat mitt interpellationssvar på sätt som skett. Liksom hittills får man inte bara försöka alla möjliga utvägar — jag har redovisat så många försök att jag tror mig kunna säga att man hela tiden haft uppmärksamheten starkt riktad på frågan — utan man får också i fortsättningen bedöma i vilken mån och på vad sätt man skall kunna komma till rätta med denna besvärliga fråga.
Herr talman! Jag tackar för de ytterligare upplysningar som jag nu har fått. Enligt lagen om stängselskyldighet för järnväg är innehavare av järnväg i princip skyldig att hålla stängsel utmed järnvägen. Enligt vad jag inhämtat föreligger sådan stängselskyldighet endast med hänsyn till betesbruket, och lagbestämmelsen tillämpas för närvarande så, att renbetesmarkerna i huvudsak inte är inhägnade. Man kan emellertid ifrågasätta, om inte tillämpningen av lagen bör ändras. Renbetesmarkerna är visserligen inte för närvarande inhägnade, men kanske en annan tolkning av lagens bestämmelser skulle kunna medföra ytterligare frivilliga insatser. >För närvarande> är kanske ett väl hoppfullt uttryck i detta sammanhang. Enligt upplysningar som jag inhämtat hos SJ har redan många stängsel byggts frivilligt, och fler skulle kanske kunna byggas frivilligt.

Herr talman! Herr Larsson i Norderön har frågat om jag är beredd att medverka till att flygambulansorganisationen får utnyttjas — särskilt i glesbygdsoch skärgårdsområden — för läkares sjukbesök av andra anledningar än akuta nödsituationer. Enligt gällande bestämmelser får ambulansflygtjänsten endast användas för sådana olyckseller sjukdomsfall, där den skadade eller sjuke anses vara i oundgängligt behov av att snarast erhålla läkareller sjukhusvård. Det krävs också att inga andra transportmedel står till buds eller att, om sådana finns, patientens liv eller framtida hälsa kunde äventyras om de användes. Frågan om ambulansflyget skall få användas även för läkares sjukbesök i icke akuta nödsituationer togs senast upp i riksdagen vid behandlingen av 1964 års statsverksproposition. Riksdagen beslöt därvid att ingen utvidgning skulle ske i fråga om villkoren för användningen av ambulansflyget. Enligt vad jag inhämtat diskuteras ärendet på nytt av berörda myndigheter. Om det kommer ett förslag om vidgad användning av flygambulanser i anslagsframställningen för budgetåret 1969/70, får frågan prövas i vanlig ordning vid budgetbehandlingen i höst.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min interpellation. Som framgår av såväl interpellationen som svaret kan flygambulans under vissa angivna förutsättningar användas för transport av person som är skadad eller sjuk. Jag vill framhålla att denna möjlighet till snabb transport bar visat sig vara till utomordentligt stor nytta, särskilt för befolkningen i Norrlands inland, där avstånden är långa. Enligt min mening skulle det vara av stort värde om läkare gavs möjlighet att använda ambulansflyg även då icke akuta nödsituationer föreligger. Särskilt i glesbygdsoch skärgårdsområden skulle ett medgivande till sådana flygtransporter vara betydelsefullt. I de områdena med deras långa avstånd och svåra kommunikationsförhållanden blir restiden vid sjukbesök oftast orimligt lång. Detta problem accentueras ytterligare av vakanserna på flera läkartjänster och nödvändigheten att samordna jourtjänsten för flera läkardistrikt. Tidsåtgången blir stor vid sjukbesök både för läkaren och för de patienter som sitter och väntar på mottagningen, om sjukbesöken företages på dagtid. Med hänsyn till tidsfaktorn synes kostnaderna vid anlitande av flyg inte vara oöverstigliga, jämförda med vad konventionella transportmedel betingar. Användning av flyg vid läkares sjukbesök skulle sålunda innebära en betydande lättnad och stor tidsbesparing för såväl läkare som befolkning inom ifrågavarande regioner. Om ett mera generellt medgivande att använda flyg vid läkarbesök inte kan ges omedelbart, bör försöksverksamhet startas inom ett visst område, lämpligen i Jämtlands län som har tillgång till ambulansoch trafikflyg. Som framgår av interpellationen tog luftfartsstyrelsen i anslutning till 1964 års statsverksproposition upp frågan om användande av flyg vid läkares sjukbesök. Luftfartsstyrelsen pekade då på lämpligheten av att utvälja ett visst geografiskt område för försöksverksamhet. Departementschefen ansåg sig emellertid då inte kunna tillstyrka någon förändring av gällande bestämmelser. För såväl befolkningen som de fåtaliga läkarna i berörda trakter skulle det emellertid vara till stor fördel om socialministern vill ställa sig positiv till det förslag som eventuellt kommer att bli resultatet av de förnyade diskussioner som anges i svaret. Med den förhoppningen vill jag än en gång tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Herr Hamrin i Kalmar har frågat, om jag i avvaktan på folktandvårdsutredningens resultat avser att vidta åtgärder för att lindra bristen på tandregleringsspecialister. Först vill jag kommentera herr Hamrins sifferuppgifter. Det är riktigt att 20 000—25 000 barn ur varje årskull har tandställningsfel. Men hos dessa barn varierar felen och därmed vårdbehovet i hög grad, från mycket svåra invalidiserande fel till tämligen obetydliga fel, som det inte är nödvändigt men ändå kan vara önskvärt att behandla. Behandlingskapaciteten hos en tandregleringsspecialist ligger något högre än interpellanten anför — man brukar räkna med 80—100 färdigbehandlade patienter per år och heltidsarbetande specialist. För närvarande finns cirka 90 tandläkare med specialistkompetens i tandreglering. Av dem tjänstgör 60 i folktandvården, de övriga vid tandläkarhögskolor eller i privat praktik. Drygt 50 tandläkare bedriver för närvarande sin specialistutbildning. Inom folktandvårdens tandregleringsvård arbetar något över 100 tandläkare enbart med tandreglering. Härtill kommer de odontologiska fakulteternas verksamhet och de privat arbetande specialisterna. Dessutom behandlar de flesta distriktstandläkarna vissa tandregleringsfall under ledning av tandregleringsspecialist. Genom det allmännas försorg torde tandregleringsvård beredas genomsnittligt cirka hälften av alla som behöver sådan vård. Det är genomgående de mest angelägna fallen som omhändertas. Socialstyrelsens nämnd för tandläkares specialistbehörighet gör en individuell prövning av ansökningar om godkännande av tandregleringspolikliniker. för grundutbildning i tandreglering. Godkända är hittills Eastmaninstitutet i Stockholm, den centrala tandregleringspolikliniken i Göteborg och tandregleringspolikliniken i Örebro. Endast två ytterligare ansökningar har hittills inkommit till nämnden och är för närvarande under prövning. Inom åtskilliga av folktandvårdens huvudmannaområden får distriktstandläkarna handledning för att de inom den organiserade barntandvårdens ram skall kunna ge viss specialvård. Att denna verksamhet fortsätter och helst intensifieras är en sak som närmast ankommer på folktandvårdens huvudmän, d.v.s. landstingen och storstäderna. Nämnden för tandläkares specialistbehörighet och Sveriges tandläkarförbund har gemensamt hos universitetskanslersämbetet och socialstyrelsen föreslagit, att en arbetsgrupp skall tillsättas för att få fram en lösning av specialistutbildningsfrågan. «Förslaget skall diskuteras av kanslersämbetet och socialstyrelsen inom kort. Några åtgärder härutöver anser jag inte påkallade, särskilt som frågan också kommer att tas upp av folktandvårdsutredningen.

Herr talman! Låt mig först beröra de uppgifter som socialministern kommenterat i sitt svar. De av mig uppgivna siffrorna är hämtade från en föreläsning av Övertandläkare Sten Linder-Aronson vid en kurs anordnad av Landstingsförbundet och socialstyrelsen i slutet av januari i år. Det är möjligt att siffrorna är några månader gamla, men jag tror ändå inte att det inträffat så mycket på denna front att man kan börja tvivla på riktigheten i min bild av förhållandena på området. Jag skall först ordagrant återge ett avsnitt av den föreläsning, som Sten Linder-Aronson höll och som för övrigt i sammandrag är införd i Landstingens Tidskrift, nr 4 detta år. Det heter där: »För närvarande finns i landet ca 100 ortodontister, 86 i tjänsteställning och ca 20 i privatpraktik.

Övertandläkare Linder-Aronson gör för övrigt gällande att när man räknar med att 20 000—25 000 barn inom varje årskull skulle vara i behov av tandregleringsvård, så får man även ta hänsyn till patientens och föräldrarnas ekonomiska möjligheter till behandling samt deras intresse för sådan. I stället för frekvenssiffrorna 20—25 procent torde man då, enligt övertandläkare Linder-Aronson, komma fram till 15— 20 procent inom varje årskull. Redan häri ligger alltså ett accepterande från samhällets sida av att man på grund av att intresset är ringa eller av ekonomiska skäl inte skall ge en del patienter den vård de behöver. Jag anser alltså, herr talman, att det behov som jag redovisat i min interpellation verkligen föreligger. Sedan kan det naturligtvis sägas att det i och för sig inte spelar någon större roll, om man som socialministern säger att ungefär 50 procent av alla som behöver tandregleringsvård får sådan eller om man, som jag, säger att en tredjedel av vårdbehovet är täckt och att resten av personerna inom den aktuella gruppen är i behov av vård. Men låt oss komma överens om att det föreligger ett stort behov av specialister på detta område. Att jag tagit upp saken hänger samman med att Uppsala läns landsting skrivit till Landstingsförbundet, som i slutet av april vidarebefordrade ärendet till socialstyrelsen. Det är riktigt som socialministern säger, att det pågår överläggningar mellan universitetskanslersämbetet och socialstyrelsen för att få till stånd en lämplig utbildning av tandregleringsspecialister så att tillgången på sådana kan bli bättre. Riktigt är också att folktandvårdsutredningen har frågan under behandling. Men därvidlag tror jag att vi får vänta alltför länge på resultaten, och jag hoppas mera på överläggningarna mellan universitetskanslersämbetet och socialstyrelsen. Jag hade hoppats att socialministern skulle inta en mera positiv hållning till frågan, att han skulle redovisa sin egen syn på saken och att han skulle lova att försöka påverka utvecklingen i rätt riktning. Denna förhoppning hyste jag självfallet därför att vårdbehovet är så stort men också därför att det i så betydande omfattning gäller landstingens handlande.

pekade i sin föreläsning att den organisationsplan, som landstingen håller på att lägga upp, självfallet är beroende av vilken tillgång på specialister som landstingen kan räkna med. Det tjänar inte mycket till för landstingen att lägga upp vackra planer vid skrivborden, om dessa sedan visar sig inte kunna hålla på grund av brist på kvalificerad personal. I genomsnitt får cirka hälften, såsom socialministern anfört, eller en tredjedel, vilket jag hävdar, av de vårdbehövande vård. Men i mitt eget landstingsområde är det på det sättet att i stället för de ungefär fem specialister som vi enligt beräkningarna borde ha — inom landstingsområdet finns cirka 150 000 invånare, och det anses behövligt med en specialist på 30 000 — har vi för närvarande enbart en enda specialist i Kalmar. Vi har inrättat en tjänst i Oskarshamn och haft den utannonserad flera gånger, men ingen har sökt den. Tack vare den specialist vi har i Kalmar, som är mycket ambitiös, har det gått under en viss tid. Men tidvis har arbetsbördan blivit för stor. Svårigheten att få vård beror även på ett annat förhållande, vars orsaker jag inte riktigt kan överblicka men som socialministern kanske kan reda ut, nämligen att det är mycket svårt att få assistenter till specialisterna. Sådana assistenter skulle kunna stå till tjänst med den kontakt med distriktstandläkarna som är nödvändig för att dessa skall kunna klara de så kallade enkla fallen, för vilka säkerligen inte alltid behövs en specialist. Men det är givet att distriktstandläkarna behöver handledning och hjälp av en specialist eller dennes assistent. Varför har socialstyrelsens nämnd för tandläkares specialistbehörighet intagit en så restriktiv hållning till dessa frågor som den gjort? Det finns tre kliniker: en i Stockholm, en i Göteborg och en i Örebro. Det är bra. Men om ytterligare endast två ansökningar ingivits från landsting på andra håll beror det sannolikt på att man väl känner till den restriktiva hållning som intagits och därför inte har ansökt om att komma i åtnjutande av förmånen att få dylik utbildningsklinik. Jag tror att socialministern behöver se över dessa frågor. Jag är missräknad över den sista meningen i svaret: »Några åtgärder härutöver anser jag inte påkallade, särskilt som frågan också kommer att tas upp av folktandvårdsutredningen.» Jag har redan nämnt folktandvårdsutredningen och det arbete den utför. Det kommer säkerligen att ta lång tid. Enligt min mening finns det anledning för socialministern, inte att lägga sig i de förhandlingar som pågår, men att med uppmärksamhet ta del av det resultat som uppnås genom dessa överläggningar. Herr talman! Jag kan sluta med att säga att jag hade varit tacksam om socialministern i svaret hade givit uttryck för en mer positiv inställning till denna fråga. Den kan givetvis sägas vara en detalj inom det stora vårdområdet — men en icke oväsentlig detalj. Den intresserar många, både sådana som har felaktig tandställning från födseln och sådana som lider av tandlossningssjukdomar och annat elände, som tydligen ökar mer och mer i vårt land. Med dessa något kritiska synpunkter ber jag att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Hamrin i Kalmar att jag kommer att följa denna fråga med både uppmärksamhet och ett personligt intresse. Jag håller med honom om att detta är en viktig fråga inom den stora vårdsektorn, där givetvis många behov anmäler sig. Först några ord om siffrorna! Jag vill bara meddela herr Hamrin att de uppgifter jag har redovisat i mitt svar är inhämtade från =: socialstyrelsen. Emellertid behöver vi kanske inte tvista om dem. Det vore naturligtvis önskvärt att vi hade flera tandläkare med specialistutbildning på detta område. Man skall emellertid komma ihåg att det är fråga om en mycket kvalificerad vidareutbildning och att denna också kräver sina resurser. Det är som alltid en avvägningsfråga. Jag har anfört ytterligare ett par synpunkter i mitt svar, som jag vill fästa herr Hamrins uppmärksamhet på; han har själv något berört dem. Om vi tar hela denna sektor i betraktande, ser vi att latituderna är mycket vida från de mycket grava och svåra fallen till de mindre svåra. Jag har bl.a. pekat på att distriktstandläkarna inom åtskilliga av folktandvårdens huvudmannaområden får handledning för att de inom den organiserade barntandvårdens ram skall kunna ge viss dylik specialvård. Jag betonar att denna verksamhet så långt som möjligt bör intensifieras. Det är emellertid en uppgift som närmast ankommer på folktandvårdens huvudmän, d. v. s. landstingen och storstäderna. Till detta vill jag, herr talman, foga att frågan nu är under behandling. Nämnden för tandläkares specialistbehörighet och Sveriges tandläkarförbund har gemensamt hos universitetskanslersämbetet och socialstyrelsen föreslagit att man skall få till stånd en arbetsgrupp, som skall arbeta med denna fråga för att söka finna en lösning. Man kan inte heller bortse från att folktandvårdsutredningen i varje fall indirekt har stor betydelse i detta sammanhang, eftersom dess uppgift är att helt enkelt se över hela folktandvårdsfrågan. Det är klart att denna specialistfråga också måste ses i relation till de allmänna kraven på folktandvårdens utbyggnad i framtiden. Herr Hamrin i Kalmar sade att mina partivänner kritiserar folkpartiet i en del landsting. Jag skall inte ta upp någon vårddebatt med herr Hamrin i detta avseende, ty den debatten föres väl delvis på ett annat plan. När vi kommer ned till de praktiska realiteterna får vi som alltid försöka att steg för steg lösa de problem som anmäler sig. Jag vill gärna förklara att jag anser denna fråga ha en ganska hög prioritet.
Herr talman! Jag vill än en gång påpeka att dels har folktandvårdsutredningen fått en mycket stor uppgift, även om det gäller en överarbetning av ett redan kläckt betänkande, dels föreligger det tilläggsdirektiv i denna fråga. Därför tror jag inte att utredningen så snabbt når fram till ett resultat, om inte frågan brytes ut såsom en delfråga. Anledningen till att jag tog upp frågan om landstingens möjligheter att agera i situationer som denna, herr socialminister, är den att de har svårt att klara uppgiften, om de inte vet, vilka specialister de har tillgång till, och därför inte heller vet, hur de skall lägga upp den nödvändiga organisationen. Huvudmannaskapet för tandvården ligger onekligen hos landstingen, men det är regeringen som har amnsvaret för utbildningsfrågorna.

Herr talman! Herr Oskarson har frågat, om jag är beredd att medverka till att länsarbetsnämnderna nu får möjlighet att ge igångsättningstillstånd, när sysselsättningsläget så kräver, för lägenheter i bostadshus som uppförs utan statligt stöd, även när byggnadskostnaderna — exklusive tomtkostnader — i respektive fall överstiger 200 000 kr. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Bland de åtgärder som från regeringens sida vidtagits till stöd för sysselsättningen har vid flera tillfällen ingått en ökning av kvoten för icke statsbelånat bostadsbyggande. Med hänsyn till de syften som ligger till grund för igångsättningsregleringen i fråga om oprioriterat byggande har det inte ansetts motiverat att härvid utvidga kvoten till att omfatta icke statsbelånade bostadshus som är särskilt dyra. Gränsen 200 000 kronor har satts för att undvika att i nuvarande läge sådana bostadshus släpps fram som på grund av storlek eller utrustning kan anses lyxbetonade samtidigt som annars stor återhållsamhet tillämpas. Någon ändring av beloppsgränsen finner jag inte påkallad f. n.

Herr talman! Samtidigt som jag ber att få tacka statsrådet för svaret måste jag konstatera att detta inte på någon punkt är tillfredsställande. Att det inte är det för mig i egenskap av interpellant har visserligen mindre betydelse, men vad som är allvarligare är att det är direkt avvisande dels mot dem som är bostadsbyggare — och även bostadsproducenter — dels mot de myndigheter som har att handlägga dessa ärenden. Någon uppmjukning av en stelbent och osmidig byråkrati vill statsrådet tydligen inte vara med om. Statsrådet säger i sitt svar: »Gränsen 200 000 kronor har satts för att undvika att i nuvarande läge sådana bostadshus släpps fram som på grund av storlek eller utrustning kan anses lyxbetonade.» Jag vill deklarera att inte heller jag är någon vän av en lyxbetonad bostadsproduktion i dagens läge. Men, herr statsråd, vad är lyx? Det går t.ex. mycket bra för sig att i dag bygga ett bostadshus till en kostnad av låt oss säga 190000 kronor. Samtidigt kan jag bygga en sommarbostad med upp till 80 m? bostadsyta. Sommarbostaden kan göras hur påkostad och extravagant som helst. En annan bostadsbyggare vill däremot i sin bostad — vilket jag här har ett konkret exempel på — lägga in 1okaler för demonstration av de produkter som han tillverkar i sitt företag. Det är produkter som till stor del går på export. Byggnadskostnaderna för det huset, med lokalen för demonstration, uppgår inte till ett så stort belopp att det skulle motsvara vad den tidigare nämnda produktionen av en 190 000 kronorsvilla plus en extravagant sommarbostad betingar. Nu vill jag fråga: Vilket av dessa båda byggen är det mest lyxbetonade? Enligt min uppfattning är det det förra, enligt statsrådet tycks det vara det senare. Man kan också kringgå nuvarande bestämmelser, vilket statsrådet känner till, genom att bygga i etapper, som var för sig inte uppgår till 200 000 kronors kostnad. Att ett sådant tillvägagångssätt är fördyrande för byggaren och dessutom bidrar till att höja den allmänna kostnadsnivån för bostadsbyggandet över huvud taget är väl uppenbart. Att det tillgår så finns det emellertid flera konkreta exempel på. Under den gångna vintern, då vi haft stora = sysselsättningsproblem inom byggnadsindustrin vad gäller både arbetstagare och arbetsgivare, har ett flertal överklaganden av länsarbetsnämndernas beslut på detta område gjorts. Dessa besvärsmål har visserligen varit ägnade att skapa sysselsättning inom statliga nämnder och styrelser men inte inom det område där sysselsättning varit mest behövlig. Även om det här helt naturligt inte rör sig om så många arbetstillfällen — det är endast fråga om ett fåtal objekt — kan man väl ändå säga att varje sysselsättningstillfälle hade varit välkommet under den gångna vintern. Ett sätt att — enligt min och många andras åsikt — åstadkomma en smidigare handläggning av dessa ärenden vore att länsarbetsnämnderna finge tillstånd att själva avgöra vad som kan rubriceras som lyx och vad som kan anses vara sakligt motiverat. Det torde också vara dessa myndigheter som har de största förutsättningarna att bedöma det aktuella sysselsättningsläget på orten. Om man vill behålla 200 000-kronorsgränsen, som statsrådet önskar, kan erkännas att denna i dagens läge har ett visst fog för sig. Men då borde denna gräns vara allenast ett riktmärke för länsarbetsnämnderna, när det gäller att bevilja igångsättningstillstånd, icke någon absolut spärr. Om man på regeringshåll är orolig över att länsarbetsnämnderna skulle bli alltför välvilliga i sin tolkning av ett sådant riktmärke, kunde man låta länsarbetsnämnderna till arbetsmarknadsstyrelsen insända kopia på alla de igångsättningstillstånd, vilka avsåge byggen som överstege angiven kostnadsram. På så sätt skulle man från centralt håll ha en fortlöpande kontroll och snabbt kunna ingripa om någon länsarbetsnämnd skulle bli alltför frikostig i sitt tillståndsbeviljande. Statsrådet måste dock medge att det är länsarbetsnämnderna som i samverkan med övriga regionala myndigheter bäst kan överblicka det lokala arbetsmarknadsläget. Om denna frihet för länsarbetsnämnderna hade varit för handen under den gångna vintern, skulle ett antal byggnadsarbetare ha beretts sysselsättning i stället för att gå arbetslösa. Många överklaganden skulle också ha undvikits. Herr talman!

Herr talman! Detta kan knappast vara någon stor fråga från sysselsättningssynpunkt. Kanske skulle herr Oskarson då kunna säga att just därför borde man kunna släppa fältet fritt. Men det är en allmän uppfattning att vi bör hålla igen mindre angeläget byggande till förmån för det mera angelägna bostadsbyggandet. Gränsen måste då sättas någonstans. Sedan kan man diskutera var gränsen för lyx går. Den gräns som satts förefaller åtminstone mig vara rimligt tilltagen. Det är väl inte obekant för herr Oskarson att det faktiskt har förelegat svårigheter för byggmästare att sälja villor som byggts för kostnader som ligger över den gräns som här angetts. Efterfrågan på sådana byggnader kan nog inte vara särskilt stor. Herr Oskarson har här skisserat ett förslag om uppmjukning av bestämmelserna. Jag vill naturligtvis inte gärna falla inrikesministern i ämbetet, men det förefaller mig som om det vore bättre att ha en fix gräns än att alltför mycket mjuka upp bestämmelserna. Jag ser inte det som något krångel eller någon form av byråkrati; jag anser att det är bättre om man har något så när rena linjer att gå efter.

Herr talman! Statsrådet säger att detla inte är någon stor fråga från sysselsättningssynpunkt. Det håller jag med om, och jag sade också att så många fler arbetstillfällen hade det inte blivit med andra bestämmelser. Men som jag också sade hade säkerligen alla arbetstillfällen, även ett fåtal sådana, varit välkomna under den gångna vintern. Allvarligare är emellertid rättvisesynpunkten. Jag försökte skissa att man på olika sätt kan kringgå bestämmelserna och därigenom åstadkomma den produktion man vill ha. Men den som är ärlig och uppriktig i sitt tillvägagångssätt — det skall man väl förutsätta att de flesta är — råkar på denna spärr. Även arbetsmarknadsstyrelsen har tvingats vägra att ge tillstånd just på grund av den absoluta spärren och hänvisar i sin tur till Kungl. Maj:t. Det är, tycker jag, att driva dessa ärenden litet väl långt. Genom en uppmjukning av reglerna ungefär så som jag skissade skulle man kunna få en både smidigare och mer ändamålsenlig handläggning. Statsrådet sade vidare att det inte torde vara obekant för mig att det är svårt att sälja villor i detta prisläge. Ja, det är det. Men om produktionen avser villor i detta prisläge som skall säljas, är det väl fråga om lyxproduktion, och då tror jag inte att länsarbetsnämnderna skulle falla undan för framställningarna. Men som jag också sade tidigare finns det tillfällen då vederbörande bygger dels en bostad, dels lokaler för ändamål som har direkt samband med produktion, och sådana villor kan inte rubriceras som lyx. Om länsarbetsnämnderna fått göra de sakliga bedömningarna beträffande sådana byggobjekt tror jag att dessa i vissa fall kunnat bli till nytta, och då hade de varit välkomna för både byggaren och beställaren.

Herr talman! Jag håller med om att en bestämmelse inte skall upphävas bara för att den kan kringgås; i så fall skall den skärpas. Som jag sagt tidigare tror jag emellertid att man skulle komma ifrån försöken att kringgå bestämmelserna om man förenklade dessa och överlät åt länsarbetsnämnderna att besluta friare på detta område. I fråga om det aktuella ärendet sade statsrådet att det finns möjligheter till dispens och att sådan har beviljats i något fall. Det ger mig anledning nämna att det första överklagandet gjordes mycket tidigt. Det kom visserligen anvisningar om att överklagande kunde göras även hos Kungl. Maj:t, men därigenom hade man dels fördröjt produktionen, dels flyttat produktionen till en tid då sysselsättningsläget inte är lika besvärligt som det var i vintras. Produktionen hade nämligen kunnat komma i gång under vintern just under den period när sysselsättningsläget var besvärligt, om denna prövning hade skett på länsarbetsnämnden.

Herr talman! Herr Lorentzon har frå gat inrikesministern hur han bedömer förutsättningarna att till Medelpads inland, närmast Ånge-området, kunna tillföra industriföretag eller att åtgärder eljest vidtas i syfte att förbättra sysselsättningsläget och när i så fall sådana åtgärder kan förväntas. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Till att börja med vill jag lämna några uppgifter om Ånge-området som är av grundläggande betydelse för näringslivet. Kommunblocket i fråga har en väl utbyggd serviceapparat i förhållande till andra block med samma befolkningsunderlag. Huvuddelen av befolkningen har tillgång till service inom ett rimligt avstånd. En studie som pågår inom inrikesdepartementet ger vid handen att blockets »servicestandard» har ökat i samtliga sektorer mellan åren 1960 och 1965. Kraftigast har ökningen varit i undervisning och sjukvård. Som exempel kan nämnas att år 1965 var det endast ett block i länet som hade en högre andel sysselsatta i undervisning än Ånge-blocket. Vidare har blocket mycket goda kommunikationer med tonvikt på järnvägstrafik. Dessa kommer också att bestå. SJ:s aviserade rationaliseringsplaner kommer inte att försämra områdets kommunikationer. Det är ett betydande samhällskapital som finns investerat i Ånge-blocket i form av bostäder och andra anläggningar. Det är bl.a. av denna anledning en angelägen uppgift att bryta trenden i den nuvarande befolkningsutvecklingen. I blocket finns också, som interpellanten framhåller, goda arbetskraftstillgångar. Sammanfattningsvis kan sägas att förutsättningarna för näringslivet i Ånge-området i många avseenden kan anses vara goda. Som interpellanten framhåller utgör utvecklingen av näringslivet inom blocket den viktigaste orsaken till utflyttningen. Jag vill dock i detta sammanhang påpeka att demografiska faktorer också har inverkat. Blockets befolkning ökade kraftigt under 1950-talet genom betydande födelseöverskott samtidigt som nettoutflyttningen var modest. Den stora utflyttning som ägt rum under första hälften av 1960-talet innefattar bl.a. en stor andel barn. Endast en mindre del av flyttarna var förvärvsarbetande. I Länsplanering 67 förutses en betydligt måttligare befolkningsminskning fram till år 1980 än den som ägde rum under 1960-talets första hälft. En mekanisk befolkningsframskrivning baserad på utvecklingen åren 1960—1965 ger till resultat en befolkning om ca 11 000 personer år 1980. Länsstyrelsens prognos räknar däremot med 13000 personer. Det är helt i linje med vår lokaliseringspolitiska målsättning att stödja näringslivets utveckling i områden sådana som Ånge. Det finns i detta sammanhang anledning erinra om att de största investeringarna med stöd av lokaliseringsmedel har gjorts i Västernorrlands län. I Ånge-blocket har fem företag erhållit stöd genom investeringsfonder, beredskapsarbeten och statligt lokaliseringsstöd. Investeringskostnaderna har uppgått till 7,3 miljoner kronor. Strävandena att förstärka och utbygga näringslivet i Ånge-området — och i andra områden med liknande problem — kommer att fortsätta. Den utredning som nyligen har tillsatts om lokaliseringsstödets framtida utformning skall bl.a. — om den finner att den regionala fördelningen av stödet inte har varit tillfredsställande — undersöka vilka möjligheter som finns att genom prioritering eller på annat sätt styra stödverksamheten. Vi kommer dock inte i avvaktan på utredningens resultat att underlåta att ta till vara de möjligheter som under tiden kan yppa sig. Inom <:arbetsmarknadsstyrelsen «och länsorganen pågår och kommer att pågå ett intensivt arbete för att säkra sysselsättningen i Ånge-området.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Geijer för svaret på min interpellation. Av svaret framgår att det fortfarande inte finns någon egentlig planering för industrilokalisering till Medelpads inland. Jag hade nog väntat mig att mer konkreta planer skulle ha förelegat, i synnerhet som ansvariga myndigheter helt har klart för sig att den minskade sysselsättningen inom olika verksamhetsområden kommer att medföra ett stort överskott på arbetskraft. Som framhållits i interpellationen ger Länsplanering 67 i Västernorrlands län skrämmande siffror för den kommande utvecklingen, därest inga kraftåtgärder vidtages i dess inland. Att det enligt statsrådets svar är helt »i linje med vår lokaliseringspolitiska målsättning att stödja näringslivets utveckling i områden sådana som Ånge», verkar givetvis hoppfullt. Att det inom arbetsmarknadsstyrelsen och länsorganen pågår och kommer att pågå ett intensivt arbete för att säkra sysselsättningen i Ånge-området, får kanske tolkas så att åtgärder för att tillföra Ånge-området industriföretag, något som efterlyses i interpellationen, inte skall dröja alltför länge.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är beredd att medverka till en ökning av kapaciteten vad beträffar utbildning av arbetsterapeuter. Enligt fastställd ärendesfördel ning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Som jag meddelade i ett svar på en fråga av fru Kristensson i denna kammare den 28 mars i år har strävandena att bygga ut kapaciteten för utbildning av arbetsterapeuter varit förenade med stora svårigheter. Den nya utbildningen av arbetsterapeuter finns för närvarande anordnad i Örebro, Umeå och Linköping — på sistnämnda två orter i modifierad form. Enligt vad jag har inhämtat kommer från och med höstterminen 1968 en ökning av intagningen till treårig arbetsterapeututbildning att ske. Förutsättningarna för att ytterligare utvidga utbildningen av arbetsterapeuter övervägs inom skolöverstyrelsen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. När det gäller att återanpassa fysiskt och psykiskt handikappade för arbetslivet spelar arbetsterapin en allt större roll. Det råder ett växande behov av arbetsterapeuter inom såväl kroppssjukvården som psyksjukvården. Detta är förhållandet också när det gäller vården av långvarigt sjuka och den rena åldringsvården. Utbildningen av arbetsterapeuter vilar på ett riksdagsbeslut av år 1964. Genom «detta beslut kunde utbildningskapaciteten ökas. Vidare förlängdes utbildningstiden till tre år. Trots den utvidgning kvantitativt sett som alltså blev följden av 1964 års beslut kan behovet av arbetsterapeuter inte tillgodoses. För närvarande råder en omfattande brist på arbetskraft av detta slag. När det gäller Jönköpings län, som jag särskilt tänker på i detta sammanhang, kan nämnas att landstingets vårdyrkesskola i Jönköping under flera år bedrivit sådan utbildning och har planer på att fortsätta med det under nästa läsår. Jämte reguljär treårig utbildning planeras kortare kurser, s.k. bristyrkesutbildning. Det beror på tillsynsmyndigheten, skolöverstyrelsen, om nämnda kurser kan anordnas. Starka skäl talar för att framställning om rätt att få anordna här ifrågavarande utbildning bifalles. Såsom nämnts skall i enlighet med riksdagsbeslutet = arbetsterapeututbildningen vara treårig. För att den stora efterfrågan på terapeuter i ökad utsträckning skall kunna tillgodoses torde man under en övergångstid få räkna med sådan kortare utbildning som man ansökt om att få anordna i Jönköping. Det skall också i detta sammanhang påpekas att tillgången på ungdomar som efterfrågar utbildning till arbetsterapeuter är stor. En del av dessa ungdomar har under en lång tid skaffat sig praktik och genomgått kurser för att kvalificera sig för utbildning till arbetsterapeuter. I det svar som jag har fått säger statsrådet bl.a.: »Enligt vad jag har inhämtat kommer från och med höstterminen 1968 en ökning av intagningen till treårig arbetsterapeututbildning att ske. Förutsättningarna för att ytterligare utvidga utbildningen av arbetsterapeuter övervägs inom skolöverstyrelsen.» Det är min förhoppning att den utvidgning av utbildningen som statsrådet omnämner i sitt svar skall ha en positiv betydelse för Jönköpings län, så att de planerade kurserna kan påbör

Herr talman! Fru Lewén-Eliasson har frågat om jag vill redogöra för vilka åtgärder som vidtagits i syfte att få i gång den avkortade studievägen för grundutbildning av sjuksköterskor och om jag överväger åtgärder som syftar till att undanröja de eventuella administrativa eller ekonomiska hinder som kan föreligga för rekryteringen till den avkortade studiegången. Jag vill inledningsvis understryka betydelsen av att skapa vidareutbildningsvägar för personer som har gedigen praktisk erfarenhet inom ett yrke. Den avkortade studiegången för grundutbildning av sjuksköterskor har kommit till för att ge undersköterskor möjlighet att vidareutbilda sig till sjuksköterskor. En kurs av detta slag kommer att starta i Jönköping inom kort. Planeringen av vårdutbildningen är huvudsakligen en uppgift för landstingen. Frågor om de enskilda utbildningslinjernas dimensionering och lokalisering bör behandlas i anslutning till den riksplanering av vårdutbildningen, som åvilar sjukvårdshuvudmännen i samverkan med skolöverstyrelsen, socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet. Jag anser det angeläget att man vid denna planering även beaktar den stora betydelsen av att till sjuksköterskeyrket rekrytera personal från undersköterskekategorin.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet har understrukit betydelsen av att man öppnar vidareutbildningsvägar för människor med praktisk erfarenhet. Den avkortade studiegången för undersköterskor är som jag ser det en riktig åtgärd. Den ger en chans åt dem som skaffat sig yrkeserfarenhet och prövat sig själva på en bestämd del av arbetsmarknaden och funnit sig till rätta där och som önskar ta på sig ett större ansvar och är beredda att underkasta sig utbildning härför. För sjukvårdshuvudmännen är det också en viktig sak. Till den oupphörligt växande gruppen av vårdpersonal som behövs kan man för sjuksköterskeyrket rekrytera bl.a. sådana som genom tidigare sjukhusarbete avlagt, jag skulle vilja säga ett lämplighetsprov. Någon avgång från utbildningen eller arbetet på grund av att man inte kan klara vårdyrkets speciella påfrestningar behöver man ju inte befara bland dessa. Naturligtvis är möjligheten till vidareutbildning och avancemang inom sjukvårdsyrket också en positiv faktor för sjukvårdens huvudmän i deras rekryteringsarbete till sjukhusen vad beträffar biträden och undersköterskor. Men allt detta är ju kända förhållanden och företeelser som alla är överens om. Anledningen till att jag nu aktualiserade frågan om den särskilda utbildningen för undersköterskor är den ringa omfattning som den trots allt har fått hittills och de uppenbara svårigheter som möter vid dess genomförande. Det är visserligen bara ett år sedan läroplanen fastställdes av skolöverstyrelsen och klartecken gavs åt skolorna för denna utbildning. Men eftersom förarbetena har varit så grundliga och följts med så stort intresse kunde man ha haft anledning att vänta sig snabbare resultat i form av kurser. Den Thapperska utredningen togs på sin tid emot mycket positivt. Riksdagsbeslutet fattades i enighetens tecken redan 1965, och sedan har det varit ett omfattande remissförfarande och diskussioner med alla berörda parter, och det borde enligt min mening ha berett marken för denna sak. Det är därför inte utan besvikelse som man nu får vetskap om de svårigheter som möter. På en del håll har man inte fått några sökande alls. Man har fått ställa in planerade kurser.

Endast fem av de intagna uppfyllde alla formella krav i fråga om såväl teoretisk utbildning som sjukhuspraktik när de började kursen. Där har man nu i fråga om de praktiska utbildningskraven ordnat det så att de kan fylla ut luckorna under den ferietid de har under utbildningen. Det är alltså fråga om erfarenhet av arbete på operationsoch psykiatriska avdelningar, vilket utgör ett kompetenskrav för inträde. Men beträffande de flesta av dem som avvisas gäller att de inte haft tillräcklig teoretisk grundkompetens. För att nu inte äventyra hela saken måste man, enligt min mening, återigen diskutera lämpliga åtgärder. Skall det byggas in en kompletterande utbildning i de ifrågavarande ämnena i vårdyrkesskolan, eller skall särskilda preparandkurser anordnas för sökande inom vuxenutbildningens ram på de orter där det finns stora sjukhus eller vårdyrkesskolor? Vilka åtgärder kan man förvänta sig i detta avseende? För övrigt kan jag hänvisa till vad Svenska - kommunalarbetareförbundet yttrade i sitt remissvar i början av 1967 beträffande läroplanen. Det framhöll bland annat följande: »I Övrigt förutsätter förbundet att möjlighet till kompletteringsundervisning i de för inträde erforderliga ämnena snarast kommer till stånd genom organiserad vuxenutbildning för de elever som saknar formell kompetens.» Tidigare utredningar har utgått från att det rör sig om en elit bland våra undersköterskor som det är värt att satsa på. Samtidigt känner man väl till att de tillhör en generation för vilken den sjuåriga folkskolan ofta utgör hela skolutbildningen. Smidiga arrangemang måste sättas in för att ge de intresserade nödvändiga kunskaper. Tillåt mig alltså fråga: Kan man påräkna statsrådet Mobergs stöd vid fortsatta diskussioner inom skolöverstyrelsen eller på andra håll när det gäller att vidta lämpliga åtgärder? Beträffande elevernas ekonomiska förhållanden kan det naturligtvis vara av betydelse att den här gruppen har svårt att under ett och ett halvt år klara sig på endast studiemedel. En elev kan vara bunden genom kostnader för bostad, löpande försörjningsutgifter o. s. Vv. Jag utgår från att den rekommendation som Landstingsförbundet nu utfärdat för landstingens bidrag till elever på Jönköpings-kursen kommer att gälla även i fortsättningen vid andra kurser liksom att ett sådant stöd inte uppfattas stå i strid med riksdagens tidigare beslut om studiestöd för sjuksköterskeutbildningen. Jag har alltså klart för mig att sjukvårdshuvudmännen har sitt ansvar, men skall det bli någonting gjort i frågan erfordras också initiativ från statligt håll. Jag skulle vara ytterst tacksam om statsrådet ville säga något ytterligare om vilka åtgärder som kan bli aktuella. Den riksplanering som omnämns i interpellationssvaret kan väl möjligen utgöra utgångspunkt för ett resonemang och för eliminerandet av de något negativa stämningar som nu råder.
Herr talman! Jag håller med om att det här inte blev vad vi räknat med. Fru Lewén-Eliasson har pekat på några svårigheter. Låt mig emellertid först konstatera att enligt upplysningar jag fått är en av svårigheterna, att det funnits en viss, naturlig obenägenhet hos huvudmännen att i en besvärlig situation undvara de insatser som undersköterskorna gör på vårdområdet. Jag är medveten om att de största hindren sannolikt ligger på utbildningssidan, i de krav på förkunskaper som fru Lewén-Eliasson var inne på. Anledningen till att man uppställt de kraven är kanske framför allt att man har velat ordna samläsningen mellan de elever det här gäller och de som genomgår den mera ordinarie sjuksköterskeutbildningen. Om det visar sig att de kraven är så hårda att vi inte får ett tillräckligt rekryteringsunderlag, bör man enligt min uppfattning också ompröva de uppställda kraven och den läroplan som följes. Jag upprepar vad jag sade i mitt svar, att det ur alla synpunkter är utomordentligt angeläget att vi får elever till denna utbildning, och jag kan lova fru Lewén-Eliasson att jag skall ta upp ett förnyat resonemang med skolöverstyrelsen om dessa frågor.

Herr talman! Herr Ekström i Iggesund har frågat mig om jag överväger några åtgärder för att förbättra kommunernas möjligheter att bygga upp en tillfredsställande elevvård vid skolorna. Även om det i dag på olika sätt är sörjt för omvårdnad om eleverna i skolorna är förbättringar på detta område angelägna. Det åligger alla organ inom skolväsendet, såväl kommunala skolstyrelser som statliga myndigheter att medverka härtill. Att kontinuerligt svara för utvecklingen ankommer särskilt på skolöverstyrelsen, som har anslag och per sonal för ändamålet. Överstyrelsen har den 19 februari 1968 tillsatt en utredningsgrupp för att överlägga om och utarbeta förslag rörande frågor, som sammanfattas under beteckningen samverkan i skolan. Vidare har Kungl. Maj:t genom beslut den 17 maj 1968 gett skolöverstyrelsen vissa riktlinjer och anvisningar rörande åtgärder för att främja goda arbetsförhållanden i skolorna. I anslutning till beslutet har chefen för utbildningsdepartementet framhållit bl.a. att individens mognande till en fri, självständig och harmonisk människa förutsätter en positiv elevvård som innebär förebyggande åtgärder, behandling och hänsynstagande till de individuella egenarterna hos eleverna. Skolöverstyrelsen bör enligt de givna riktlinjerna kartlägga och analysera skolans anordningar, såväl för den förebyggande som för den behandlande elevvården. Härvid bör bl a. olika befattningar och deras funktioner i elevvården granskas liksom samarbetet mellan skolan och andra samhällsorgan. Undersökningarna bör kunna leda till en serie omedelbara åtgärder av praktisk natur. Emellertid kan det också behövas forskningsoch utvecklingsarbete. Överstyrelsen bör initiera sådant arbete, varvid t.ex. nya samarbetsformer och kanske nya personalkategorier kan prövas i elevvården.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för denna ytterligare komplettering.